Herr talman! Med anledning av vad Åke Gustavsson sade i sin inledning vill jag erinra om att all information i försvarsfrågor inte kan vara öppen. Jag kan dock omvittna att vi i försvarsutskottet både under den föregående regeringens tid och under den nuvarande regeringens tid har fått all information som vi har begärt från regeringarna. Så har också varit fallet i fråga om utveckling och utvecklingskostnader för B3LA. Jag tycker nog att Åke Gustavsson, som själv är ledamot av flygindustrikommittén, borde ha haft tålamod och kunnat vänta med sina mycket säkra påståenden tills den utredningen har slutfört sitt arbete. Det är mycket möjligt att utredningen kommer fram till att det inte är kostnadsfritt att avveckla svensk flygindustri. Och vem vet — kanske vi också kan sälja B3LA till andra länder?
Herr talman! Försök till försäljning av flygplan till andra länder har vi många erfarenheter av, inte minst när det gäller Viggen, men vi vet ju också hur det har gått med den försäljningen. Min replik till Per Petersson gällde informationen till utskottet och de hemliga handlingar som finns. Från regeringens sida har inte något initiativ tagits för att vi skall få se det underlag som försvarets materielverk har levererat in som underlag för regeringsbeslutet, utan det materialet har vi — enskilda ledamöter i utskottet — själva fått ta fram. Det allvarliga i den här frågan är att hela debatten hämmas på grund av att uppgifter är hemligstämplade. Jag har sålunda ingen möjlighet — och det har ingen annan i utskottet heller — att öppet diskutera de siffror det handlar om, och det är också därför som jag i mitt huvudanförande polemiserar mot regeringen på den punkten. Om man i regeringen talar om att B3LA bara kostar 150 milj.kr. i stället för ungefär det dubbla, tycker jag att man också bör gå ut och belägga riktigheten av det påståendet. Jag menar att om regeringen har gjort en annan fördelning än vad försvarets materielverk gjort bör denna fördelning redovisas. Det är möjligt att man har redovisat den för Per Petersson, men man har inte redovisat den för utskottet. Om regeringen däremot har samma fördelning som försvarets materielverk i sitt beslut bör man ju säga det i stället för att påstå att kostnaden ligger på 150 milj.kr. Sedan, Per Petersson, har jag aldrig påstått att det skulle vara helt kostnadsfritt eller problemfritt att säga nej till att i framtiden ha en avancerad militär flygindustri — det är ju detta som det handlar om — men just därför att det finns problem måste vi undersöka saken och jobba fram en möjlig alternativ produktion. På den punkten har i varje fall inte de anställda hos Saab — för att ta det exemplet — haft särskilt mycket stöd hittills, men jag hoppas att de genom det enhälliga beslut på den punkten som fattades förra veckan kommer att få det stödet i framtiden.
Herr talman! Jag vill påstå att det inte finns någon som helst skillnad på sättet att få tillgång till hemliga handlingar under den här regeringens tid och under den föregående regeringens tic.

Herr talman! Vi står nu inför att fatta beslut om det andra året i det femåriga försvarsbeslut som togs för ett år sedan. Vi kan notera att det är väsentliga skillnader i förhållande till vad v: då trodde. Det beror på att den priskompensation som försvaret skall ha enligt nettoprisindex inte motsvarar reella kostnadsökningar. Och det innebär att man har fått plocka en del ur de planer som riksdagen godtog. Det som uppmärksammats mest av detta är en stor del av repetitionsövningarna, minjakten och den tunga pansarvärnsroboten. Den senare tillmättes stor betydelse av försvarsutredningen och rimligen också av riksdagen — det projektet har såvitt man kan förstå helt tagits bort. Andra projekt är också väsentligt hotade, t.ex. renoveringen av stridsvagnar. Vi har också kunnat konstatera att en del av dessa förändringar berodde på obalanser som funnits redan tidigare men som då inte kommit fram. Den undersökning som gjorts av anslagsöverskridandena inom arméns materielanslag visar att de till stor del gällde tidigare förhållanden som doldes medvetet eller omedvetet genom att faktureringen så att säga flyttades över från ett budgetår till ett annat. Vad vi upplevt är — fast vi inte orta talar i de termerna — en väsentlig strukturomvandling av det svenska försvaret. Ibland diskuteras frågan: Skall vi göra en strukturomvandling? Men verkligheten är naturligtvis att vi håller på med det. Vi har genom de senaste försvarsbesluten åstadkommit en rätt drastisk omvandling. Den kan enklas: skrivas på det sättet att vi halverar de kvalificerade förbanden till lands, till sjöss och i luften. Detta ligger i de fattade besluten — de allsidiga enheterna blir färre och färre. Man kan fråga sig om den här strukturomvandlingen kan fortsätta på samma sätt så att man tar bort även de resterande kvalificerade förbanden. Jag tillhör dem som tror att det inte vare en rimlig utveckling. Då skulle vi få så litet av det som kan skapa respekt och ge möjlighet till ingrepp på olika ställen och skapa osäkerhet för en ar gripare. Det är en fråga om hur stora resurser som kan finnas på ett givet ställe vid en viss tidpunkt. Om jag då inte heller tror att det är särskilt rimligt med stora ökningar av försvarskostnaderna så innebär det naturligtvis krav på att vi gör sådana ingrepp i organisationen att vi kan behålla 2n del av den balans som tidigare funnits. Det är möjligt att det här inte behöver bli aktuellt inom det nuvarande Försvarspolitiken, försvarsbeslutets ram. Huvudparten av detta problem ligger på förberedelsearbetet inför nästa beslut, det som skall fattas 1982. Men låt mig ändå göra den iakttagelsen att mycket talar för att behovet att ta bort projekt ur ramarna kan bli ännu större också de allra närmaste åren. Om man ser på trenden för hur materielanslagsdelen minskar så finner man att det är mycket möjligt att anslagen för åtminstone ett par av försvarsgrenarna hinner halveras fram till 1982, om man inte gör ingrepp redan inom det försvarsbeslut som gäller. Vi kan notera att när vi tog beslut om planeringssystemet så sades det klart att när vi årligen gör en rullning ett år framåt så måste vi kunna göra nya avvägningar. Och sådana förändringar sker nu genom att vi plockar ur projekt och alltså minskar ambitionerna. Men det är inte säkert att varje förändring kan ske på materielsidan. För att försöka uttrycka det enkelt: Försvaret minskar anskaffningarna av materiel till krigsorganisationen. Däremot sker skäligen små minskningar beträffande fredsorganisationen. Man kan ungefärligen säga att medan vi halverar de allsidigt användbara förbanden i luften, till sjöss och på marken så minskar antalet anställda i försvaret med så litet som 6-7 96. Och då skall vi dessutom veta att de största minskningarna procentuellt sett sker på central nivå. Och riksdagen har alldeles nyligen fattat ett beslut som går längre än tidigare i det avseendet. Det är såvitt jag förstår alldeles nödvändigt att kunna kraftsamla kommande besparingar på fredsorganisationssidan, eftersom besparingarna där hittills varit skäligen små. Nästan allt har fått gå ut över krigsorganisationen. Som positivt må jag väl framhålla att direktiven till den nya försvarskommittén Öppnar vägar här. Jag tänker då framför allt på vad som sägs om personalutnyttjandet, att man skall kunna disponera personalen inom hela totalförsvaret så, att det militära försvaret inte skall ha mer personal än man vettigt kan utbilda och ta hand om. Det må väl då sägas att det inte är vettigt att tvingas göra som nu, nämligen att satsa så mycket på att grundutbilda folk att det inte blir pengar över till att repetitionsutbilda. Det utbildningssystem riksdagen antagit bygger på en balans mellan grundutbildning och repetitionsutbildning. Det går då inte länge till att göra sådana ingrepp som nu görs på repetitionsutbildningssidan. Sannolikt kommer en fortsatt minskning av krigsorganisationens effekt. Men det är helt nödvändigt att mer inrikta besparingar på fredsorganisationen, som naturligtvis till stor del är dimensionerad efter ett försvar av tidigare styrka. Detta är naturligtvis svåra beslut, eftersom de innebär att man måste lägga ner enheter. Vi vet alla att hur mycket man än talar om att försvarsanläggningar aldrig skall motiveras med sysselsättningsskäl, så är det klart att man när det gäller det egna länet ställer upp för regementet, för staben eller för den inrättning som finns på den egna orten. Samma problem har vi naturligtvis på industriområdet. Om den utvecklingen fortsätter att man låter nästan alla förutsedda och oförutsedda kostnadsökningar gå ut över materielen och gjorde inskränkningarna enbart där, skulle naturligtvis effekterna på industrisidan bli mycket kraftiga. Materielanslaget inom försvaret är i praktiken en restpost — det är vad som blir över. Råkar det bli för stor eiler för liten ersättning för NPI, nettoprisindex, är det materielanslaget som ökar eller minskar. Ökad driftskostnad betalas genom minskning på materielen. Om man fortsätter på det sättet blir som sagt effekterna på industrisidan mycket kraftiga. Försöker man mer att hålla en balans och tar minskningarna både på materielsidan och på fredsorganisationssidan blir effekterna inte lika drastiska. Bengt Gustavsson nämnde ett exempel, gevärsfaktoriet i Eskilstuna, som kan tas som ett typexempel. Vi kan i och för sig konstatera att gevärsfaktoriet är alldeles för stort för att det svenska försvaret självt skall kunna bära det. Gevärsfaktoriet är väl en av de svenska försvarsindustrier som procentuellt sett är mest beroende av att tillverka på export. Såvitt jag förstår går en stor del av den nuvarande tillverkningen av zranatgeväret Carl Gustaf till ganska avlägsna länder. Gevärsfaktoriets framtid är därmed till stor del en fråga om vilken exportpolitik vi skall ha på vape 2området. När vi för den diskussionen är det många som säger att principerna inte bör låsas utifrån tanken att man skall bevara maximal sysselsättning i Eskilstuna eller vilken ort det kan gälla, utan att man får göra en avvägning mellan olika faktorer. Jag har naturligtvis ingen möjlighet att göra någon bedömning av vilket värde gevärsfaktoriet har för försvaret. Det kan emellertid inte vara rimligt att på område efter område ta på sig myck2t högre kostnader för produkterna för att kunna hålla tillverkningen inom landet. Man kan möjligen göra den iakttagelsen när det gäller handeldvapen att det är rätt lätt att köpa sådana på den internationella marknaden. Och har man köpt dem så har man dem — man behöver inte några reservdelar. I ett krigsläge gäller ju om handeldvapen att finns de, så finns de, de kan räcke i årtionden. Det är betydligt mycket känsligare på ammunitionssidan. Men också där befinner vi oss snart i en situation där möjlighet för överlevnad för industrierna är mycket nära en kritisk punkt. Det är en allvarlig fråga, därför att Sverige har filosofin att vii ett beredskapsläge eller i ett krigsläge skall öka tillverkningen av ammunition kraftigt. Ur säkerhetspolitisk synpunkt måste man alltså vara mycket mer orolig för vad som håller på att hända på ammunitionstillverkningssidan än man behöver vara när det gäller gevärsfaktoriet. Detta innebär inte någon kritik mot Bengt Gustavsson. Jag inser fuller väl att han inte bara är talesman för socialdemokraterna i försvarsutskottet utan jämväl en mycket duktig företrädare för Södermanlands län. Men det finns ju också en ammunitionsfabrik i det länet! Eller ta ett annat exempel: Vad händer om man inte kan behålla torpedverkstaden i Motala? Om man från att ha varit självförsörjande med torpeder tvingas övergå till import är det naturligtvis ett drastiskt steg, men det kan vara nödvändigt av ekonomiska skäl. Det är obehagligt, därför att just på torpedområdet har vi legat internationellt sett långt framme och det förhållandet att vi har haft en egen torpedutveckling har gett oss en rad fördelar. Det har också gjort att vi på det området har kunnat exportera till våra grannländer. Nu kan vi dock av ekonomiska skäl tvingas bli mer utlandsberoende. Det är en självklarhet att beroendet av utlandet kommer snabbare och blir mer uttalat ju lägre man vill ha försvarskostnaderna. Därför Försvarspolitiken, blir naturligtvis resultatet av den politik som Bengt Gustavsson föreslår att man tidigare än eljest måste göra sig utlandsberoende. Jag fattar både Bengt Gustavsson och Åke Gustavsson på det sättet att man har bestämt sig för att vi på flygindustriområdet redan nu skall fatta beslutet att göra oss definitivt utlandsberoende. Såvitt jag förstått av Bengt Gustavssons anförande var det enda förslag han lade fram när det gäller att spara 360 miljoner att flygutvecklingen skulle minskas. Det är bara det att de föreslagna besparingarna är större än hela anslaget, så även om vi tar bort anslagét räcker det inte! Skulle anslaget helt tas bort innebär det inte bara att man inte kan göra B3LA. Man tar också bort möjligheterna att utveckla andra alternativ, alltså A 20 och en ny version av skolplanet 105. Så över till Åke Gustavsson, som höll ett intressant anförande. Vad han nu själv sitter att utreda i flygindustrikommittén är alltså: Vad händer om vi gör det som riksdagen beslutade för ett år sedan, tar A 20 men inte B3LA? Vad blir konsekvenserna? Det som Åke Gustavsson och andra nu är på väg att utreda borde egentligen den förra försvarsutredningen ha tagit fram. Eftersom den försvarsutredningen presenterade förslaget för riksdagen att vi skulle tillverka A 20 och dessutom ha skolflygplan borde den också ha talat om vilka konsekvenserna skulle bli. Men alla är väl överens om att de konsekvenserna inte var utredda. Det beslut som riksdagen fattade var illa förberett i och med att den inte visste vad A 20 skulle kosta och vilka kostnaderna skulle bli för en omstrukturering, eller i realiteten nedläggning, av flygindustrin. Nu kan jag också konstatera att Åke Gustavsson i dag inte alls var säker på att det beslut är riktigt som han själv och socialdemokratin pläderade för i fjol, nämligen beslutet om A 20. Det underlag han då hade var uppenbarligen inte tillräckligt, eftersom han nu är tveksam till om det är möjligt att skaffa A 20. Låt oss då konstatera: Skall vi varken ha B3LA eller A 20 blir det fråga om att rätt snart lägga ned Saab. Det är i så fall ur försvarssynpunkt angeläget. Har vien flygindustri som förser oss med den materiel vi skall ha är den industrin säkerhetspolitiskt välmotiverad. Men får den inte ge oss de här produkterna blir den en belastning och då gäller det att så fort som möjligt bli av med den. Då är frågan: Hur snabbt lägger man ned en industri av det slaget? Sedan finns det människor som säger att de vill ha kvar resurserna för alternativ produktion. Vill man ha det, och är beredd att betala för det, är det statsfinansiellt egalt hur man gör. Pengarna kan föras på andra huvudtitlar, men det innebär ingen besparing för statskassan. Skall man se det som en besparing i den meningen att man kan avskeda folk för att slippa betala löner betyder det en nedskärning i storleken 2 000 personer, som i princip bör försvinna redan från den 1 juli i år, och därefter måste göras en fortsatt snabb nedläggning. Talet om vad som blir dyrt att tillverka inom landet jämfört med att importera utifrån måste förutsätta att man, om man väljer att importera, inte har någon stor kvarstående kostnad för en egen flygindustri; då är alltså en snabb nedläggning nödvändig. Problemet är då: Hur snabbt kan man lägga ned den nuvarande flygindustrin när man fortfarande har Viggensystemet, som behöver en del typservice? Det är också en svår fråga. Det hade naturligtvis varit lättare at: diskutera detta om man på ett tidigare stadium — innan man hade bundit siz; socialdemokratin har såvitt jag kan förstå bundit sig så gott som definitivt — hade haft ett rimligt beslutsunderlag. Det fanns inte. Och att beslutsunderlaget saknades inför förra försvarsbeslutet är det litet svårt att anklaga den nuvarande regeringen för. Man kan alltid diskutera kostnad2r. Åke Gustavsson säger att B3LA systemet skulle kosta lika mycket som en hel försvarshuvudtitel, alltså 14 miljarder. O.K. då. Men under en 25-årsperiod, som det väl ungefär är fråga om när det gäller utveckling, leverans och drift av planen — det är snällt räknat —- skulle det med oförändrad real försvarsnivå innebära 4 25. De andra 96 2å av försvarshuvudtiteln är naturligtvis också av intresse. Låt mig dessutom notera att B3LA delvis är en effektuering av ett beslut av den socialdemokratiska partikongressen 1972, som ville ha ett system som var mindre avancerat än Viggensystemet. Detta hade stor inverkan på de specifikationer som lämnades. Det är inte bara därför som specifikationerna i många avseenden ter sig intressanta och rimliga. Det här är en maskin som skulle vara ungefär tredjedelen så stor som A 20, det flygplan som riksdagen i fjol satte före B3LA. A 20 är dyrare i tillverkning, väsentligt dyrare i underhåll och väsentligt dyrare i drift; det senare mer markerat ju högre oljepriserna blir. Så mycket är klart att det beslut sorn riksdagen tänkte sig för ett år sedan, alltså A 20 plus importerat alternativt hemmagjort skolflygplan, skulle vara en väsentligt dyrare lösning med hänsyn till livslängdskostnaderna än B3LA. Det skulle dessutom — det tycker jag fler och fler omständigheter talar för — vara en sakligt sett sämre lösning, a. a. därför att A 20 inte alls blir så användbart i det område som tilldrar sig ökat intresse, alltså norra delen av landet. Herr talman! Jag yrkar bifall till försvarsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte ägna många ord åt flygplansfrågan. Hans Lindblad säger att socialdemokrater'ra har bundit sig i den frågan. Det förefaller som om regeringssidan också skulle ha gjort det, så till vida att statsministern har sagt att beslutet att ge sig in i ett så stort projekt fattar man inte i strid, utan det skall man vara enig om. När vi nu har bundit oss — det har Hans Lindblad rätt i — är det mot bakgrund av statsministerns uttalande egendomligt att man alltjämt låter miljonerna rulla på det här området. Det är inte fråga om helt oberoende genom: svensk eller utländsk tillverkning. Även i de”projekt vi nu har på gång är det så att en del av produkterna har sitt ursprung i "utlandet och en del är framtagna och tillverkade här i Sverige. Det kanske får bli så i framtiden också, men med en annan blandning. Hans Lindblad kopplar frågan om handeldvapen till det faktum att jag råkar vara bosatt i Eskilstuna. Det är jag, och jag är också ordförande i en Försvarspolitiken, kommitté som tillkommit ytterst på initiativ av regeringen för att inventera möjligheterna att få fram flera arbetstillfällen i stället för dem som bortfallit genom krisen inom specialstålindustrin. Därför hade de anställda på gevärsfaktoriet rätt nära till mig när denna fråga togs upp. Men jag försäkrar — och det har jag verifierat tidigare när det varit fråga om nedläggning av aktiviteter inom valkretsen — att jag inte har dagtingat med min övertygelse utan har varit konsekvent i förhållande till tidigare politik på området. Jag har inga svårigheter i det här fallet, för jag har alltid varit anhängare av folkförsvaret och sagt att det är naturligt att ta fram dess materiel inom svensk industri. Jag instämmer i vad tidningen Eskilstuna-Kuriren, som står Hans Lindblad nära, skrev i tisdags i sin kommentar: ”Behovet av sysselsättning räcker inte som motiv för att tillverka vapen. Men vill man ha ett försvar så vill man också ha vapen. Det är då en tillgång att ha en egen produktionskapacitet. Den kapacitet man har bör man inte i onödan slarva bort mellan två led i den vapentekniska utvecklingen.” Eftersom detta är en ytterst begränsad kostnad så finns det verkligen fog att understryka vad Hans Lindblads partitidning i Eskilstuna har sagt på denna punkt. Den får väl räkna med stöd från vår sida — av Hans Lindblad har man det tydligen inte.
Herr talman! Det är alldeles korrekt som Hans Lindblad säger, att det är klart att vi inte skall ha en flygplansindustri om vi inte behöver ett flygvapen av den omfattning vi har. Vi skallinte ha en stor militär flygplansindustri i det här landet, det är bortkastade resurser. Vi skall inte ha ett flygvapen av den omfattning och det utseende vi har i dag. Det är självklart att detta inte går att lösa genast, men man måste börja någon gång att fatta besluten att föra över personal och andra resurser till alternativ produktion. Ser man på Saab som industri, är det ju en industri som är oerhört inriktad på en hög procent av administrations och forskningspersonal, jämfört med dem som verkligen beretts sysselsättning i själva tillverkningsmomenten. Den industrin är för dyrbar för oss. Vi kan inte uppehålla den eftersom vi inte kan hänga med i stormakternas rustning och inte heller stormakternas flygplanstillverkning. Saab:s avancerade flygplanstillverkning skall läggas ned och det skall tas fram alternativ produktion i stället. En annan sak till Hans Lindblad som gäller talet om den svenska tillverkningen, som Bengt Gustavsson också var inne på: Det är inga svenska flygplan som Saab producerar. Motorn är inte svensk, stora delar av elektroniken och datasystemet är inte svenska. Vi är ju beroende av att importera, för sådant kan vi inte tillverka själva här i landet. Den dag USA säger stopp — vilket rör stora delar av de systemen - kommer vi inte heller att kunna bygga några flygplan i Linköping. Det skulle alltså vara tid att sluta tala om den svenska flygplanstillverkningen. Den är inte svensk utan bygger i stor omfattning på importerade delar. Detta behöver vi också framhålla för att vara ärliga i denna debatt.
Herr talman! Först vill jag säga till Hans Lindblad, när han försöker göra sig till något slags orakel i Delfi och uttala vad socialdemokratiska partikongressbeslut i själva verket innebär, att jag tror — utan att behöva överargumentera — att uttolkningen av 'de besluten är den socialdemokratiska partistyrelsen och riksdagsgruppen bättre lämpade att göra än Hans Lindblad. Sedan säger Hans Lindblad: Åke Gustavssons linje innebär att vi redan nu gör oss beroende av utländsk upphandling. Vi är ju redan i dag, Hans Lindblad, mycket beroende av utlärdsk upphandling. T. ex. motorn är ju enbart en modifiering av en utländsk motor. Och så kan man gå vidare i hela flygplanet och finna att det till störr:> delen handlar om utländska komponenter. Men visst blir vi mer beroende, det skall jag inte förneka. Men jag är inte beredd att betala det pris det innebär att även i framtiden upprätthålla en kvalificerad flygindustri om det innebär att vi får oerhört stora och ständigt ökande kostnader för detta, även räknat i fast penningvärde. Jag menar att dessa pengar kan användas på ett bättre sätt både ur allmän samhällssynpunkt och ur försvarssynpunkt. Sedan säger Hans Lindblad att det inte finns något rimligt beslutsunderlag. Men en del saker har ändå gjorts, bl.a. på initiativ av den förra försvarsutredningen, som tillsattes av den soc:aldemokratiska regeringen, vilken här fick en släng av sleven. Det har gjorts en samhällsekonomisk analys av den framtida flygplansanskaffningen. Jag tycker att Hans Lindblad skall läsa den analysen — han kan då kanske lära sig en del om detta. Om vi varken bygger A 20 eller BJLA, blir det en snabb nedläggning, har det sagts. Frågan är då vilken be2tydelse man lägger i ordet snabb. Produktionen kommer ju att bli kvar under ganska lång tid framöver på grund av de beställningar som redan ligger ute och de beställningar som är aviserade. Jag skall inte förneka att det kommer att uppstå övergångsproblem, och det har jag heller aldrig försökt göra. Men sysselsättningen är ändå säkrad för flera år framöver. Sedan verkar Hans Lindblad vara litet överraskad över att jag inte alls är säker på att vi skall ha A 20. Det finns ingen anledning att vara särskilt överraskad på den punkten. I den sacialdemokratiska partimotionen, som Hans Lindblad kommer att rösta emot om en stund, anger vi olika alternativ, av vilka A 20 är ett och en viss ökning av JA-divisionerna ett annat. Ett tredje alternativ är en livstidsförlängning av AJ-divisionerna.
Herr talman! Till Bengt Gustavsson vill jag säga att det uppenbarligen är så att det svenska försvaret, även när vi har alla värnpliktiga utbildade, inte har ett så stort behov av handeldvapen att det räcker att upprätthålla verksamheten vid gevärsfaktoriet. Det är bara att konstatera detta. Då är frågan om vi skall tidigarelägga beställningar, någat som medför att vi måste skjuta på andra projekt. Men om man av sysselsättningsskäl vill upprätthålla denna produktion, medför det en belastning och en sämre försvarseffekt. Jag noterar Försvarspolitiken, bara att det i och för sig är olyckligt att lägga ner denna produktion, men det är också olyckligt att lägga ned andra försvarsindustrier. Säkerhetspolitiskt sett vore det väsentligt mycket allvarligare att bli av med ammunitionstillverkningen och torpedtillverkningen. Det påverkar omvärldens syn, vilket en nedläggning av produktionen av handeldvapen nog inte gör i samma grad, eftersom man i omvärlden vet att vi har våra handeldvapen. Dessutom är det naturligtvis svårt att tidigarelägga produktionen av nästa generation handeldvapen, eftersom fabriksverket nu sysslar med ett höghastighetsvapen. En tillverkning av detta vapen kan komma i konflikt med vårt internationella arbete att åstadkomma ett förbud mot sådana vapen. Det är helt korrekt — och jag har aldrig förnekat det — att den försvarsmateriel som tillverkas i Sverige innehåller komponenter utifrån. Sådana komponenter skall vi använda när de är billigare än svenska. Det som är väsentligt från säkerhetspolitisk synpunkt är att utveckla produkter som har de egenskaper som behövs. Utvecklingssidan är alltså från denna synpunkt mer intressant än tillverkningen. Litet drastiskt kan det uttryckas så att om det sker ett utvecklingsarbete efter de krav som den svenska specifikationen ställer, är det sedan inte lika intressant var själva tillverkningen äger rum. Vad det sedan gäller den socialdemokratiska partikongressens beslut om B3LA gjorde jag inte något försök att tolka hur ni uppfattar det beslutet. Vad jag talade om var att de myndigheter som fått specifikationerna uppfattat beslutet så att ett nytt system skulle vara mindre kvalificerat än B3LA. När det gäller utredningen om flygplansindustrin framhöll denna att om man kan föra över resurser till mer expansiva branscher så kan det ge en samhällsekonomisk vinst. I dagsläget synes mig en sådan överföring till andra branscher vara mer aktuell för dem som jobbar i varven och en del andra krisbranscher. Vad sedan gäller frågan om hur snabb en nedläggning kan vara, Åke Gustavsson, så bör väl i så fall flygindustrin vara nedlagd vid en tidpunkt när man skall börja köpa flygplan utifrån.
Herr talman! Hans Lindblad säger att gevärsfaktoriet är för stort för tillverkningen av handeldvapen för det svenska försvaret. Till det vill jag säga att gevärsfaktoriet och förenade fabriksverken har lagt ned ett gott arbete på att skaffa kompletterande civilproduktion. Det är alltså inte bara vapen som tillverkas där, även om det är basen i produktionen. Det är riktigt att det nya vapen man ser framför sig är ett vapen med högre eldhastighet. Det pågår diskussioner om det skall karakteriseras som ett grymt vapen eller kan accepteras. Av debatten förefaller det som om det skulle bli ett acceptabelt vapen, som väl kan tillverkas inom svensk industri. Men skulle inte det bli fallet, finns det väl större motiv för att behålla det man redan har, Ak 4,som visserligen inte längre är ett nytt vapen men som behövs i det svenska försvaret. Man skall ändå komma ihåg att 40 ?ö av de svenska soldaterna får nöja sig med vapen som har 1896 som ursprungsår. Så nog representerar Ak 4 ett bra steg framåt när det gäller handeldvapen för vårt värnpliktsförsvar. Hans Lindblad säger att sådant kan man ju köpa, men att det är allvarligare om det saknas ammunition för den händelse vapnen skulle behöva användas i krig, vilket Gud må förbjuda. Men dat får följder även på ammunitionssidan om man skulle ta bort detta vapen. I Vannäs är man ju i stor utsträckning sysselsatt med att tillverka ammunition för detta vapen. Jag föreställer mig att det skulle få ytterst obehagliga följder även för Vannäs om man lät den här tillverkningen upphöra och faktoriet falla. Jag vill understryka att inga sysselsättningsskäli sig är nog motiv, men när nu tillverkningen ligger så bra till i vår försvarsdoktrin och det är frå:sa om så begränsade medel, vore det ett oförlåtligt slarv att spoliera den kapaciteten. Lägg märke till att jag inte har tagit till några hårda ord i den här frågan. Jag har inte för vana att beskylla politiska motståndare för att vara dumma. Det skulle jag nödgas göra gentemot regeringen om jag trodde att man skulle låta den här kapaciteten gå förlorad.
Herr talman! Jag skall inte ytterligare diskutera den socialdemokratiska partikongressens beslut och inte heller myndigheternas synpunkter. Myndigheterna har att anpassa sig till de beslut som riksdag och regering fattar. Vi skall ha klart för oss att det inte bara är de anställda vid Saab det handlar om, utan det är också de anställda vid Volvo Flygmotor, L M Ericsson och en rad andra företag. För att vi avsiår från att ha en egen kvalificerad flygvapentillverkning inom landet, är det inte självklart att vi i stället skall köpa utifrån. Licenstillverkning klarar sysselsättningsproblem från ganska många synpunkter. Det kan mycket väl vara det vettigaste från samhällsekonomisk synpunkt. Jag tycker också, vilket hittills inte har framkommit i debatten, att man skall ha klart för sig att även om försvarsministern får som han tydligen vill och B3LA-plan byggs, så kommer entalet anställda inom flygindustrin att minska. Det är ingen garanti för en fortsatt sysselsättning för alla anställda inom flygindustrin att bygga B3LA-plan. Även om vi bygger dessa plan kommer vi inte att kunna garantera en fortsatt flygindustri i det här landet. Det är också naturligt mot bakgrund av den breda kompetens som krävs för ett sådant projekt.” Jag kunde fortsätta att citera, men andan är densamma. Så inte heller detta räcker för ett nytt jaktplan. Då skall vi satsa ytterligare miljard på miljard, Hans Lindblad. Det har inte det svenska samhället råd med.

Herr talman! Apropå gevärsfaktoriet kan det väl ändå vara värt att notera följande: Att arméns materielanslag är så öv >ransträngda att man måste ta bort flera viktiga projekt beror ju på att driften och underhållet, alltså utbildningen, har Försvarspolitiken, kostat så mycket mer än man trodde. En av de saker som blir svåra att genomföra är då att skaffa fler automatkarbiner. Boven i dramat är den stora kostnaden för fredsorganisationen, som gör att materielförnyelsen får allt mindre andel av anslagen. Detta drabbar också handeldvapentillförseln och därmed gevärsfaktoriet. Så några ord om licenstillverkning. Den ger liksom import nackdelen att vara beroende av produkter som gjorts för andra länders behov, och man får nackdelen med de korta seriernas höga kostnader. Flera bedömningar visar att licenstillverkning ofta är det sämsta alternativet, sämre än både egenutveckling och import. | Man kan diskutera kostnaderna för BILA och handlingsfriheten. Enligt det förslag som ligger skall man ha handlingsfrihet att utveckla både A 20 och B3LA. Men om man bestämmer sig för en inriktning enbart mot A 20, gäller det att visa hur många färre människor som då behövs på utvecklingssidan. Så länge man utvecklar båda planen och behåller handlingsfriheten, kan en aerodynamiker eller en hållfasthetstekniker finnas där som kompetent specialist. Men han behövs kanske även i alternativet med enbart A 20. Antag all Åke Gustavsson har rätt, när han säger att myndigheterna hade föreslagit att bara 10 milj.kr. skulle gå till A 20 och resten till BILA. Men om man inte skall ha BLA utan slopar detta plan kan man inte utveckla A 20 enbart med hjälp av 10 milj.kr. —- i praktiken 20 personer. Det är inte möjligt.

Herr talman! jag vill börja med att citera följande, som står på s. 4 i det betänkande från försvarsutskottet som kammaren i dag behandlar: ”Den svenska säkerhetspolitiken innefattar betydande ansträngningar av olika slag för att främja nedrustning och avspänning i världen. Detta är en naturlig och angelägen strävan för vårt folk. Som både den nuvarande och den tidigare regeringen har framhållit förutsätter Sveriges säkerhetspolitik ett samspel mellan bl.a. utrikes och försvarspolitiken. Det finns en bred potitisk enighet om alliansfriheten, med inriktning på neutralitet, och om att den blir trovärdig och realistisk när den byggs upp och genomförs med stabil politisk inriktning och med stöd av ett totalförsvar som är avpassat och uppbyggt för att värna vårt oberoende. Eventuella förskjutningar i värderingen av olika delar av säkerhetspolitiken måste övervägas noga. F.n. finns inte underlag för att nedvärdera försvarspolitikens roll för landets säkerhet.” Denna skrivning har socialdemokraterna i utskottet inte accepterat. I stället vill man ha följande skrivning — jag citerar reservationen 1: ”Enligt utskottets mening bör åtgärder som syftar till nedrustning och avspänning i världen — och därmed bidrar till att öka omvärldens förtroende för Sveriges vilja att förebygga konflikter— ges ökad vikt i landets säkerhetspolitik. Sådana åtgärder bör anses vara lika viktiga som ansträngningarna att behålla försvarskapacitet.” Herr talman! Jag kan för min del ansluta mig till den tanken att våra säkerhetspolitiska ansträngningar — nämligen att bevara vår frihet och vårt oberoende — bäst främjas av en värld utan konflikter, motsättningar och misstro. Det är egentligen en självklarhet. Vi måste därför självfallet på olika sätt arbeta för en sådan värld. Vårt arbete i olika internationella sammanhang måste fortsätta med detta syfte. Vid FN:s särskilda nedrustningssession kommer Sverige att fortsätta den traditionella aktiva politiken i detta avseende. Men vi måste också tänka på vårt ansvar för situationen i vår närmaste omgivning —i norra Europa. Helt i konsekvens med vårt arbete för en värld utan motsättningar och misstro måste vi agera på ett sådant sätt att vi inte bidrar till att skapa misstro mellan oliza nationer om vad som kan hända här uppe i vår del av världen. Ur den synvinkeln har vårt försvar en viktig fredsbevarande uppgift redan i dag. Det finns ingen motsats mellan vårt arbete för en fredligare värld och att vi håller oss med ett starkt totalförsvar. Det är tvärtom två sidor av samma sak. Detta har sagts många gånger, inte minst av förre statsministern Olof Palme, men det förtjänar att uprepas igen. Det vore värdefullt om någon företrädare för oppositionen ville kla:göra för kammaren här i dag om den socialdemokratiska synen på vår säkerhetspolitik har förändrats. Man kan nämligen få det intrycket när man läser försvarsutskottets betänkande med reservationer. Jag hoppas att det är ett felaktigt intryck. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om hur starkt vårt totalförsvar bör vara för att fylla sin fredsbevarande uppgift. Det är fråga om bedömningar. I de bedömningarna måste man emellertid utgå från realiteter. En sådan är hur världen närmast omkring OSS Ser ut. Vi vet att det i Europa i dag finns militärstyrkor av i fred aldrig skådad omfattning. Trots avspänningspolitik:2n och alla försök till rustningskontroll ser vi inte heller några tecken till att styrkorna skall minska. Tvärtom offras i dag, som mycket riktigt påpekas i den socialdemokratiska motionen 429, mer resurser på rustningar än någonsin. Samtidigt med denna utveckling kan vi notera ett ökande strategiskt intresse för vår del av världen, särskilt Nordkalottområdet. Det finns många tecken på det. Låt mig bara nämna utbyggnaden av Murmanskbasen. I våra grannländer är man observant på den här utvecklingen och drar konsekvenserna av den. Nyligen lade den norska försvarskommissionen fram sitt betänkande. I det föreslås att försvarets utgiftsram skall få en reell tillväxt om 4 6 per år fram till år 1983 och därefter en reell tillväxt om 3 ' per år. Jag vill över huvud taget rekommendera kommissionens betänkande till läsning. Det finns många viktiga överväganden där, som har stort intresse också för svenska bedömare. En försvagning av det svenska försvaret är inte ägnad att främja en lugn utveckling och bevara den balanssituation som råder i norra Europa. Jag vill därför inte sticka under stol med att jag är orolig över att vi nu inte klarar att helt fullfölja intentionerna i 1977 års försvarsbeslut. I budgetpropositionen har jag ingående redovisat de planerings och likviditetssvårigheter som vi f.n. har inom försvarsmakten. Dessa svårigheter hänför sig inte minst till att det lades ut alldeles för stora Försvarspolitiken, I den socialdemokratiska partimotionen om försvaret sägs att underlaget för 1977 års försvarsbeslut inte visat sig vara hållbart. Jag kan ansluta mig till denna syn, men jag konstaterar samtidigt att underlaget har utarbetats enligt den socialdemokratiska regeringens anvisningar och i allt väsentligt togs fram när socialdemokraterna satt i regeringsställning. Argumentationen blir direkt obegriplig — för att inte säga utmanande — när det från oppositionens sida hävdas att dagens planerings och likviditetsproblem hade kunnat undvikas om man hade gett försvarsmakten drygt 350 milj.kr. mindre under innevarande och följande budgetår. Jag har flera gånger frågat socialdemokraterna hur dessa pengar skall sparas. Hur många anställda i försvaret skall friställas och vilka materielobjekt skall vi ta ur planerna med åtföljande friställningar vid försvarsindustrin? Frågan har berörts tidigare här i dag. Det är betecknande att socialdemokraterna i reservationen 2 vill att regeringen skall tala om detta. Det vore ärligare om ni själva talade om vad era förslag innebär. Herr talman! Jag skall nu beröra den fråga som för tillfället är den viktigaste och också den svåraste. Jag tänker på flygplansfrågan. Jag tycker att vi borde vara överens om att den är mycket svår och att den har stor betydelse för vårt framtida försvars utformning och därmed för utlandets uppfattning om vår förmåga att hävda vår neutralitetspolitik. : I samband med fjolårets försvarsbeslut fann regeringen att det var nödvändigt att ta fram ytterligare beslutsunderlag. Eftersom det rörde sig om att ta fram ett tekniskt och ekonomiskt undertag anförtroddes uppgiften åt en expertberedning. Det var inte beredningens uppgift att lämna några slutliga förslag.

Herr talman! I vår reservation till försvarsutredningen 1974 och i vår partireservation i samband med försvarsbeslutet angav vi en inriktning som skulle möjliggöra en oförändrad försvarsram. Efter out bifall till vårt förslag i dag skall den inriktningen givetvis fortfarande gälla. Svaret på de av herr Krönmark ställda frågorna finns alltså där. Även om jag inte tycker att vi skal! träta alltför mycket om skillnaderna i sättet att beskriva säkerhetspolitiken, måste jag påminna om att det var den nya regeringen som ändrade den beskrivning som vi tidigare var eniga om, bl.a. i den senaste försvarsutredningen. Det är den beskrivning som Sveriges regering under onådens årtrilogi 1976-1979 står för som innebär en förändring i riktning mot ökad betoring av de militära komponenterna. I dag diskuterar vi om vi i vårt land skall tillverka nya flygplan som kan ta upp kampen med stormakternas sotistikerade flygande vapenplattformar, och detta till ett pris som f. n. skulle innebära minst 350 milj.kr. årligen till en redan stor försvarsbudget. Redan nu satsas stora pengar på detta utvecklingsarbete. | Enligt min mening är det underligt att man inte först utrustat den enskilde soldaten med eu handeldvapen som i någon mån: kan mäta sig med andra länders motsvarigheter. Vi har ett försvar där vi tar i anspråk huvuddelen av den manliga befolkningen. Det är dessa människor som kommer att sättas in för alt lösa försvarsmaktens främsta uppgift: att förhindra att en angripare kommer in i vårt land. F. n. är soldaterna utrustade till inte mindre än 40 ",; med ett vapen som har tillverkningsåret 1896. Mcr än 40 ", har kulsprutepistoler från år 1945 och pistoler med ullverkningsåret 1907. Resten, litet mer än 10 "a, har automatkarbin, den s.k. Ak 4. Det minsta vi kan begära är att våra värnpliktiga får ett bra handeldvapen. De skall veta att deras personliga utrustning är bra. Det betyder särskilt mycket för deras vilja att ställa upp och försvara vårt land. Enligt min uppfattning finns det brister i soldatens personliga utrustning när det gäller handeldvapen. Mot bakgrund av detta vill jag till försvarsministern ställa den raka frågan om han har för avsikt att vidta åtgärder för att säkerställa svensk tillverkning av handeldvapen till vårt värnpliktsförsvar. Försvarspolitiken, 50
Herr talman! Försvarsministern talade vackert om vårt ansvar i Nordeuropa och om vårt ansvar i Europa, ja, t.o.m. om vårt ansvar i världen. Man har tydligen utifrån skjutit ett väldigt stort ansvar på oss. Försvarsministern sade också ungefär så att svensk rustning bidrar till avspänning i världen och att den är viktig för att upprätthålla balansen i Nordeuropa. Vi skall alltså lägga ned så mycket pengar på rustningar som vi gör för att vi har ansvar för avspänningen. Det är i och för sig inga nya tongångar från försvarsministerns sida. Men den här gången var de mer oförblommerade än vanligt. Det finns inte någonstans historiskt bevisat att rustningar lett till fredligare förhållanden, utan de har som regel alltid lett till krig. Detta gäller även de svenska rustningarna. Ju fortare vi erkänner att vi har en dubbelmoralisk inställning i dessa frågor, desto bättre är det. Det är dubbelmoral att rusta upp i Sverige och plädera för nedrustning internationellt. Det har vi också fått höra utifrån. Försvarsministern framhåller att alla ser positivt på den svenska upprustningen, men det är inte riktigt entydigt. Ni har svarat med samma stereotypa tänkande som försvarsutskottets ordförande Per Petersson här förut gav uttryck för, nämligen att försvaret kommer att försvagas om det inte får pengar. Hur vet ni det när man inte utrett och analyserat någon annan typ av försvar? Ju mer pengar vi får, desto mer kan vi skaffa oss och desto säkrare är vi — ett stereotypt och eländigt tänkande som inte på något sätt analyseras eller verifieras i någon annan riktning. Vi får inga säkerheter om vi ökar vår flygplansflotta av militärflygplan från 500 plan till 600 plan eller från 600 plan till 700 plan, eller vad försvarsministern anser att vi skall punga ut med. I B3LA-frågan talas om pengar, korrekt 400 miljoner varav drygt 300 miljoner skall satsas av staten. Då säger försvarsministern liksom hans statssekreterare i en hörnartikel i DN häromsistens gjorde, att det bara rör sig om 150 miljoner till BILA och att vi får ta den kostnaden. Men hur är det med de andra 150 miljonerna som det talas om och som skall gå till gemensam ma ändamål? Vad är det som är gemensamt mellan B3LA-projektet och exempelvis utvecklingen av A 20? Det gäller två helt skilda plantyper. De har inte samma motor, inte samma elektronik och inte samma vapensystem. Vad är det som är gemensamt och vad är det av dessa ytterligare 150 miljoner som skall gå till gemensam forskning? Vad skall de pengarna användas till? Vill försvarsministern verifiera och specificera det? Var i A 20-projektet skall de 150 miljonerna stoppas in gemensamt när de skall gå till BILA? Det skulle vara intressant att få svar på dessa frågor.
Herr talman! Det som Oswald Söderqvist tar upp i slutet av sitt anförande är en oerhört central fråga. Här går ledningen för försvarsdepartementet ut och säger att B3LA inte alls kostar så mycket som det talas om. Det rör sig bara om 150 miljoner i stället för ungefär den dubbla summan. Jag vill till försvarsministern ställa en mycket konkret fråga som jag hoppas att jag får svar på, nämligen: På vilka punkter skiljer sig regeringens beslut från det underlag som försvarets materielverk levererat in när det gäller fördelningen av kostnaderna mellan B3LA och A 20? Om det inte finns någon skillnad, så får försvarsministern ursäkta att Jag säger all regeringen pratar strunt när man anger kostnaden till enbart 150 miljoner. Om det rör sig om samma uppgifter, då tycker jag av man skall vara så ärlig att man visar dem, och då hamnar man på betydligt högre siffror. Eric Krönmark säger vidare att han tycker att det är förvånansvärt att ens plädera för ett medeltungt attackplan. Jag kan hålla med försvarsministern när han tillägger att han egentligen borde ha pläderat för det som är socialdemokraternas linje, men det är synd att Eric Krönmark inte ansluter sig till den. Det är inte särskilt förvånansvärt, Eric Krönmark. Om man får en utveckling av ett Aygplan till högst halva kostnaden i förhållande till BILA, så tycker jag inte att det är särskilt förvånande att detta är en socialdemokratisk försvarssyn. Försvarsministern säger också att man inom oppositionen inte vet vad man vill ha i stället. Vi har blivit alltmer tveksamma när det gäller A 20. Inga kostnader har redovisats. När B3JLA-beredningen skulle ha in offener för kostnader beträffande olika A 20-alternativ, så vägrade industrin att lämna några offerter, vilket inte skapade ett särskilt bra ekonomiskt underlag i den här diskussionen. Man kan, säger Eric Krönmark, få betydligt bättre villkor för serietillverkningen av Jaktviggen genom att bygga BJLA. Detta är til syvende og sidst en förhandlingsfråga mellan industrin och statsmakterna. Hur stor den skillnaden blir kan inte Eric Krönmark ange. Det finns mycket som talar för att den skulle vara ganska marginell. Slutligen vill jag säga att försvarsministern inte med ett ord kommenterat de silfror jag angav för de olika alternativen. Kostnaden för hela livslängden hos B3LA uppgår till 14 miljarder. Jag vill instämma med vad försvarsministern sade, nämligen att der är önskvärt med en mer lyssnande dialog i stället för slagord. Jag hoppas att försvarsministern fortsättningsvis även innesluter sig själv i önskan att man skall lyssna mer.

Herr talman! Först vill jag till Bengt Gustavsson säga att även jag anser det vara väsentligt från beredskapssynpunkt att bibehålla en svensk kapacitet när det gäller tillverkning av handeldvapen. Som Bengt Gustavsson här sagt är inget formellt beslut fattat. Man har ripporterat det bekymmersamma läget vill mig, och vi kommer att undersöka möjligheterna att på något sätt garantera verksamheten vid gevärsfaktoriet i Eskilstuna. Därmed icke sagt att vi kommer att lägga ut denna tilläggsbeställning på Ak 4. Som Bengt Gustavsson också sagt är Ak 4 inget modernt vapen. Vi har behov att få fram ett modernt handeldvapen av ekonomiska och andra skäl. Om vi gör en tilläggsbeställning på Ak 4, innebär det att våra möjligheter att få fram det moderna handeldvapnet reduceras. Det finns andra möjligheter, och jag kan Försvarspolitiken, försäkra Bengt Gustavsson att vi verkligen skall pröva att på något sätt kunna garantera verksamheten vid gevärsfaktoriet under den svacka som kommer att inträffa här, tills vi har underlag nog för att bestämma vilket nytt handeldvapen som skall beslutas om. Låt mig sedan gå in på Nlygplansfrågan, rörande vilken Åke Gustavsson ställde en del frågor. Jag vill börja med att påpeka att Bengt Gustavsson tidigare fick en fråga av Per Petersson om vad socialdemokraterna ämnar spara på. Av hans yttrande fick jag fram att det gällde anslaget D 4. Hela anslaget D 4, som gäller forskning och utveckling på flygvapnets område, uppgår till 392 milj.kr. Om ni tar besparingen där, rycker ni undan grunden inte bara för B3LA utan också för A 20 liksom för 105:an. Om ni tar med hela beloppet som gäller också utvecklingen av Jaktviggen, innebär det — om det är där ni sätter besparingen — att ni omedelbart reducerar utvecklingen av alla de stridsplanstyper som är aktuella. Är det så har jag fått ett mycket intressant besked. Därför vill jag fråga: Är det verkligen där ni ämnar göra besparingen? Om så är fallet är det inte bara ett nej till BILA utan ett nej också till utvecklingen av de andra flygplanstyperna. Åke Gustavsson sade i sitt första anförande att riksdagen har blivit överkörd med anledning av att regeringen redan hade tagit beslutet om att anvisa 250 milj.kr. För att det inte skall stå oemotsagt vill jag till protokollet påpeka att regeringen gjort detta helt och hållet inom ramen för de bemyndiganden regeringen har från riksdagen. Därutöver vet jag att vid förra årets behandling av dessa ärenden fick försvarsutskottet av departementet en detaljerad redogörelse för de olika detaljbemyndigandena, där försvarsutskottets ledamöter informerades om att det här gällde ett bemyndigande på 491 milj.kr. för utveckling av framtida attacksystem. Vi har alltså helt och hållet följt de bestämmelser som finns. Varför har man då så bråttom? Jo, det var helt enkelt så att det här utvecklingsarbetet pågick allt sedan den socialdemokratiska regeringens tid. Men anvisningarna och kontrakten var bara klara fram till årsskiftet. Jag ansåg det därför vara otillfredsställande att det så att säga försiggick en verksamhet under avtalslöst tillstånd. För min del menar jag därför att det, så fort vi hade fått fram ett förhandlingsunderlag, vore klokt att ta beslutet, eftersom det rörde sig om ett sådant beslut som ligger hos regeringen och inom bemyndiganderamen och riksdagen inte hade att ta ställning till det. Det sades att det gäller handlingsfriheten. Ja, det är därför vi gör denna satsning. Det har här talats om hur mycket vi satsar på B3LA. Åke Gustavsson nämner siffror från materielverkets framställning, som han haft tillgång till. Jag kan väl säga att vi inte i detalj tagit ställning till den fördelning han anger. Från departementetets sida har vi inte godkänt den, men eftersom den tidigare handlingen var hemligstämplad, vilket har skett av kommersiella skäl, kan jag här inte lägga fram några detaljer i någon annan utredning. Jag villi alla fall överslagsmässigt redovisa underlaget så öppet som det kan göras och kanske mera öppet än det någonsin tidigare har gjorts. Det underlag jag här har och som kommer från materielverket visar att av dessa 310 milj.kr. är det 151 milj.kr. som är så att säga gemensamma för de två flygplanstyperna. Det gäller allmänt för flygplan, det gäller motmedel, det gäller vapen och övrigt. För just A 20 gäller det 8 milj.kr. För B3LA är siffran 151 milj.kr. Detta framkom av den överarbetning man gjort, där man tidigare liksom bara hade bokfört siffrorna på den ena eller andra flygplanstypen, men det finns mycket av de olika elementen i de båca flygplanstyperna där utvecklingsarbetet är gemensamt. Då säger Åke Gustavsson att man nu lagt ner så mycket pengar på detta att handlingsfriheten blivit en chimär. Det är klart att vi lagt ut en del pengar, men för mig är inte handlingsfriheten en chimär. Jag beklagar i och för sig att vi inte har ett tillräckligt beslutsunderlag. Men så har inte skett bara på detta område utan det sker på många andr: områden i det här huset. Vi beviljar anslag för att hålla en verksamhet i gång i avvaktan på att man möjligen kan fatta de avgörande långsiktiga besluten. Det är faktiskt ingenting som är helt enastående för försvarssektorn. Det sades någonting om bättre villkor för Jaktviggen. Åke Gustavsson försöker här utså tvivel om att man vet någonting om den saken. Vad vi vet är bara att vi inte hade något huvudavtal, men enligt de regler som finns mellan försvaret och Scania hade Viggen fått anskaffas efter bok och räkning. Nu hade vi en offert på Viggen, och här fick man alltså i detta fall fram ett avtal mellan materielverket och Scania, som innebär att man har bundit sig för ett högstpris för beställning av Jaktviggen. Nu håller våra experter på all utvärdera denna offert. Det finns också regler för att om man kommer fram till att kostnadsunderlaget ger anledning till sänkning av priserna skall en sådan sänkning också ske. Jag har sagt tidigare både i kammaren och i andra sammanhang alt den merkostnad som vi kan råka ut för genom att bibehålla handlingsfriheten, den tar vi i stort sett tillbaka genom att Jaktviggenbeställningen blir så pass mycket dyrare än vad den annars skulle ha blivit. Åke Gustavsson tycker att det var synd att jag inte kunde ansluta mig till A 20. Det förstår jag, ty då hade vi varit överens. Även jag inser att det råder ett trängt statsfinansiellt läge och att vi har en besvärlig försvarsekonomi, och då måste vi göra vissa prioriteringar. Det är tvivelaktigt huruvida vi kan hålla en sådan högre teknisk kapacitet att vi på sikt kan gå ut så långt över havet som tidigare och huruvida detta är förenligt med våra operativa dispositioner. Det är här vi så att säga har hamnat på egendomliga linjer. Ni socialdemokrater, som alltid talar om folkförsvaret, vill på den här sektorn gå ut med ett medeltungt attack plan, men bakom den skölden vill ni så att säga sänka den tekniska nivån. Jag för min del ser något mera nyanserat just på den frågan.

Herr talman! Jag vill först oförbehållsamt tacka försvarsministern för beskedet att han ämnar vidta åtgärder för att garantera gevärsfaktoriets fortsatta verksamhet under den svacka som det har framför sig. Det visar, vilket är bra att kunna konstatera, att det finns en viss överensstämmelse i Försvarspolitiken, synsättet när det gäller grundläggande förutsättningar för värnpliktsförsvaret. Vad gäller frågan om kostnadsskillnaden har man i flera debatter varit så pressad av tiden att man faktiskt bara hunnit med att nämna den största delen av den skillnaden, nämligen den del som rör flygplanet B3LA. Men försvarsministern vet ju att vi i den tidigare försvarsutredningen hade olika beskrivningar av det materiella innehållet. En kritik som kanske med visst fog skulle kunna riktas mot oss är att vi båda var litet för optimistiska när vi angav vad som skulle kunna rymmas inom ramarna. Beträffande flygplansfrågan kunde vi den gången beräkna tidpunkten för när Attackviggen skulle vara förbrukad för sitt ändamål. Vi tyckte då att det var naturligt att ett nytt plan som skulle tillverkas på samma grunder fick något bättre prestanda, och då kom vi fram till A 20. Men sedan dess har det ju hänt mycket. Man har förbrukat färre flygtimmar än beräknat. Den nuvarande Attackviggen kommer att räcka längre än vi trodde då, så länge att det måhända är diskutabelt om det är klokt att hålla fast vid A 20. Vi har således fått ett annat underlag för diskussionen. Det vore värdefullt om vi i kommande debatter kunde komma fram till andra vinklingar. I de senaste två debatter vi haft i denna fråga har jag anfört att vi har minskat antalet enheter i vårt försvar. Kostnaderna har visserligen ökat, men vi har haft en nedgång av antalet enheter. Vi har också lagt ner fredsförband. Det vore värdefullt om vi kunde få en konstruktiv debatt siktande till ett värnpliktsförsvar, med de komponenter därutöver som vi oundgängligen måste ha, till en kostnad härför som kan vara rimlig.
Herr talman! Det här är verkligen skumt, och det blir inte mindre skumt : efter försvarsministerns försök att svara på frågan om forskningsanslaget till B3LA. Vi får ju inte veta någonting. Det är tydligt att de uppgifter som kommit fram i pressen är riktiga, att det ligger något bakom dem. Det är alltså klart att 150 milj.kr. föreslås satsas på BILA. Men de övriga 150 miljonerna säger sig försvarsministern inte kunna redogöra för. Det skulle vara hemligstämplat på grund av industrins krav när det gäller hemliga uppgifter osv. Försvarsministern kan inte heller redogöra för försvarets materielverks rapport eller för de uppgifter man där har lämnat. Han säger att de 150 miljonerna skall användas till gemensamt utvecklingsarbete för flygplan generellt. Men det finns ju inget gemensamt mellan B3LA och A 20! A 20 är utvecklat redan tidigare — vi vet ungefär hur ett sådant plan fungerar. BILA och A 20 är två helt skilda plan, det vet Eric Krönmark lika väl som många andra. Som Eric Krönmark själv sade är BJLA ett plan med betydligt lägre prestanda, en helt annan flygplanskropp, en helt annan motor, en annan elektronik osv. Enligt försvarsministern skall 8 miljoner gå till utvecklingen av A 20. Men vad är det som utöver detta belopp skall användas gemensamt för BLA och A 20? Det skulle jag vilja ha en närmare redogörelse för, eftersom det här rör sig om två skilda plantyper. Jag anser att försvarsministerns res>nemang här pekar på att det är riktigt som det har sagts, att man satsar helhjärtat på att utveckla B3LA-alternativet och svältföder övriga alternativ. På de. sättet kommer vi att nästa år stå inför detta faktum, och på den grunden skall vi fatta beslut. Det är riktigt som försvarsminister: sade att det när det gäller BILA och A 20 föreligger en viss inkonsekvens i socialdemokratins ställningstagande. Men försvarsministern talar inte om vad han och andra försvarsivrare och flygplansförespråkare tänker sig att den här B3LA-parentesen skall användas till. Han talar inte om att i förlängningen på den ligger utveckling av nya plan. De kanske inte kommer att bli särs<ilt mycket billigare eller få en mera nedtrappande effekt, trots att det nu låter så fint med B3LA-projektet. Detta borde också framgå när man talar om att andra är inkonsekventa. I förlängningen ligger en fortsatt utveckling av medeltungt attack plan — den tanken har ni säkert inte släppt.
Herr talman! Nu försöker försvarsn:inistern göra en affär av att han vill visa en öppenhet. Jag har i min hand regeringsbeslutet om B3LA och A 20. Inte på en punkt sägs det någonting om att man ändrar på det underlag som försvarets materielverk lämnat in till regeringen. Inte på en punkt nämner man dessa siffror, och det ifrågasätts över huvud taget inte att något skall ändras. Försvarsministern får ursäkta men jag anser att de 150 milj.kr. i gemensamma kostnader som han talar om inte har någon täckning i verkligheten. De handlingar som jag har haft tillgång till och som jag inte kan åberopa därför att de är hemligstämplade visar på helt andra fördelningar. Det är tråkigt att en sådan här debatt skall hämmas av en hemligstämpel som regeringen vägrar att häva. Om försvarets materielverk skulle ha fel, gå då upp i talarstolen och säg det och redovisa vilka punkter det gäller! Det har försvarsministern inte gjort. Vidare säger försvarsministern att även han anser att det är ett ansträngt statsfinansiellt läge. Men sedan smäller han i detta ansträngda läge på den ena miljonen efter den andra och är beredci att gå in på projekt på 14 miljarder. Det är detta som gör att vi säger nej till BILA. Vi anser att landet inte har råd med ett sådant plan. Jag vill också understryka att vi inte har bundit oss för något A 20-plan. Det är möjligt att landet inte har råd med det heller. Beträffande överkörningen i riksdagen tycker försvarsministern att det är otillfredsställande att man haft en verksamhet i avtalslöst tillstånd sedan årsskiftet. Men han tycker tydligen ait det är tillfredsställande att avstå från att avvakta ytterligare 14 dagar för att på det sättet köra över riksdagen i denna fråga — för det är vad som har hänt. Det bemyndigande som riksdagen har givit handlar både om B3LA och om A 20. Nu satsar man pengar i stort sett endast på B3LA. Försvarspolitiken,

Herr talman! Först några ord till Bengt Gustavsson, som säger att vi redan förra året hade olika beskrivningar av det materiella innehållet. Jag försökte i förra årets försvarsdebatt få fram vad som var skillnaden mellan det materiella innehållet i socialdemokraternas och i propositionens förslag. De av kammarens ledamöter som var närvarande kanske kommer ihåg att skillnaden i det materiella innehållet indirekt redovisades på ett mycket elegant sätt av Olle Göransson. Det gällde de BILA pengar som det då var fråga om. Det beloppet var och är i stort sett fortfarande identiskt med skillnaden mellan regeringens och socialdemokraternas försvarsramar. Det blir en skillnad mellan dessa, och vi kommer inte ifrån att det måste gå ut över de fasta kostnaderna antingen för personal eller för materiel. För att åskådliggöra problemet kan jag peka på de svårigheter som uppstod när armén i slutet på förra året anmälde sitt likviditetsunderskott på ca 380 milj.kr. och på de oerhört kraftiga ingrepp vi var tvungna att göra för att klara detta. Dessa svårigheter är inte heller avklarade. Vi har bara kunnat göra kortsiktiga lösningar. Vissa system måste försvinna ur programplanen, och det får konsekvenser för sysselsättningen, för den framtida krigsorganisationen osv. Jag tyckeratt det är något av ett ärlighetskrav att ni socialdemokrater nu går upp och säger vad det är som ni vill minska på och inte bara hänvisar till att det skall vara ett folkförsvar byggt på värnplikt etc. Då är man inne på att bara föra debatten med slagord. Lägg fram fakta! Vilka blir de materiella konsekvenserna? Vilka blir konsekvenserna för de anställda inom försvaret och inom försvarsindustrin om man skulle välja socialdemokraternas utgiftsram? — Konsekvenser blir det ju. Bengt Gustavsson säger att vi skall ha ett värnpliktsförsvar som grund för vårt totalförsvar till den kostnad som man rimligen kan bära. Ja, det är klart att vi skall ha det. Men jag vill fråga Bengt Gustavsson om han helt och hållet bortser från den omvärld vi lever i och den säkerhetspolitiska situationen. Även om Sverige är alliansfritt, så är Sverige inte ett isolerat land. Vi har vårt ansvar för den säkerhetspolitiska balansen. Till Oswald Söderqvist, som tog upp frågan huruvida ett starkt svenskt försvar skulle bidra till avspänning, vill jag säga att det relativt starka försvar vi har i Sverige i dag verkligen bidrar till avspänning därför att det uppfattas som en trovärdig sköld dels för svensk neutralitet, dels mellan de två militärallianserna. Helt öppet har det sagts mig rakt i ögonen av företrädare från väst och öst, personer i ansvarig ställning, att det starka svenska försvaret bidrar till avspänningen och stabiliteten i vår del av världen. Vad man än tycker om dem får man acceptera att de sitter inne med kunskaper som gör att de borde vara goda bedömare, som jag ser det sannolikt minst lika goda bedömare som herr Söderqvist. Åke Gustavsson kan inte säga att han hänvisar till de här dokumenten, för de är hemligstämplade. Jag har läst i tidningarna att journalister tagit del av en hemligstämplad handling. Låt mig då säga att det i denna handling inte finns några uppgifter som är till men för rikets säkerhet, utan det rör sig om uppgifter som —- om de kommer ut — lyder under de kommersiella regler som gäller inte bara för försvarets område utan även för statsförvaltningen i övrigt. Jag kan inte underlåta att som ansvarigt statsråd uttala min utomordentligt stora oro över alt detta hemligstämplade papper kommit ut. Journalisterna skriver i tidningar att man tagit del av hemligstämplat material. Det innebär dessvärre att någonstans i kedjan har någon som handlägger hemligstämplade handlingar helt enkelt brutit mot bestämmelserna och gjort sig skyldig till en straffbar handling. Jag kan irte undersöka frågan, som lyder under tryckfrihetslagstiftningen. Men jag vil passa på och uttala att jag är oroad över att sådant kan förekomma. De uppgifter jag gav om fördelningen är uppgifter som jag fått efter de bedömningar som gjorts av materielverket. De är alltså icke fabricerade vare sig av mig eller av tjänstemän i departementet. När det gäller denna handling har jag inte haft direkt anledning att gå in på någon punkt och underkänna. Oswald Söderqvist har givetvis rätt i att det rör sig om två olika plan av olika storlek, med olika prestanda etc. Åtskilliga komponenter är gemensamma, varför utvecklingsarbetet kan bedrivas parallellt. Det är ju faktiskt så att exempelvis en fördelardosa i en liten personbil och i en stor personbil är ungefär likadana, i varje fall i fråga om forskningsarbete. Trots att det är fråga om olika flygplan sker forskningen och utvecklingen inom åtskilliga delområden gemensamt. När det gäller BILA säger ledarnoten av flygindustrikommittén Åke Gustavsson att jag har sagt att vi skall satsa på ett vapensystem som kostar 14 miljarder kronor. Men det är ni i kommittén som skall hjälpa till att ta fram ett underlag så att vi kan göra en bedömning.

Det gäller att inte bara ha ett försvar som verkar <rigsavhållande, utan vi måste också i fredstid i möjligaste mån se till att både vårt luftterritorium och sjöterritorium inte blir kränkta. Vi måste helt enkelt ha instrument för att kunna hävda vårt territorim. Det innebär, som jag ser det, att vi måste ha flygplan — jaktplan, attackplan eller en kombination av de båda, i varje fall fram till år 2000. Kostnaden för ett nytt flygvapensystem får vi på det ena eller andra sättet. Frågan gäller hur vi skall fördela betalningarna och vilket system vi skall välja. Skall vi välja att satsa på inhemsk utveckling eller skall vi köpa det billigaste systemet utomlands? Innan jag går ned från talarstolen vill jag erinra om att den uppfattning jag har givit till känna, att om möjligt försöka bibehålla svensk flygindustri därför att den från säkerhetspolitisk synpunkt är betydelsefull, är en uppfattning som delades så sent som i slutet av 1975 av den dåvarande svenska Försvarspolitiken, regeringen. Den ansåg enligt dokument att ett huvudelement som hade stor säkerhetspolitisk betydelse var att bibehålla svensk flygplansindustri. Det är möjligheterna därtill som vi skall undersöka, något som också är en uppgift för flygplansindustrin.

Herr talman! Det har nu gått ett år sedan vi hade en mera omfattande försvarspolitisk debatt här i kammaren. Jag konstaterar att det under detta år har inträffat en del. Försvarsministern har onekligen vidgat sin synkrets om vad som hör till vårt lands säkerhets och försvarspolitik. Jag noterar med glädje det inlägg han höll här för en stund sedan. Det var någonting helt annat än det vi hörde i fjol, när försvarsministern beskrev vad som menades med säkerhetspolitik. Jag konstaterar att detta har kommit till uttryck också i direktiven till den nya försvarsutredningen, där det talas om vår politik i internationella nedrustningsfrågor och i frågor som gäller handel och biståndspolitik. Det var detta som avvisades förra året såsom inte hörande till vårt lands säkerhetspolitik. Jag vill slå fast att visst kan man vara besviken över det resultat som nåtts i arbetet för avspänning och nedrustning och för en humanisering i det internationella umgänget. Men även om man gör iakttagelserna att det går trögt och finns mycket motstånd får vi aldrig släppa tanken på att den mest meningsfyllda och angelägna uppgiften i arbetet för fred och säkerhet ligger i att undanröja de djupast liggande orsakerna till motsättningarna mellan folk och nationer. Och jag ser det som ett framsteg att den. moderate försvarsministern nu åtminstone kunnat räkna in biståndsverksamheten här som ett led i säkerhetspolitiken. Jag förutsätter att han också är beredd att ge sin anslutning till strävandena mot en ny ekonomisk världsordning, som är ett viktigt led i avspänning och fredligt umgänge mellan världens stater och som i sista hand också bidrar till vår egen säkerhetspolitik. De direktiv som försvarsministern själv har talat om och som han sagt blivit väl mottagna på olika håll tycker jag — det vill jag gärna säga — ger möjligheter till en djupgående prövning av totalförsvarets framtida utformning. Det har från många olika håll uttalats en förväntan om att den här utredningen skulle kunna arbeta med stor öppenhet och ge möjligheter till en bred försvarsdebatt under den tid som arbetet pågår. Och det vore mycket värdefullt om så kunde ske. Jag tillhör för min del inte dem som menar att någon med avsikt velat hålla försvarsdebatten över huvudet på folk. Alldeles tvärtom har det varit en strävan i många sammanhang att föra ut debatten på så bred front som möjligt. Det har faktiskt också kommit fram mycket värdefullt material från försvarsdepartementet och kanske i särskilt hög grad från de myndigheter som arbetar med dessa frågor, de militära myndigheterna, civilförsvarssty relsen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, Folk och försvar osv., som gjort ansträngningar i det här avseendet. Men jag tror det kan finnas anledning för oss att fundera över en sak i detta sammanhang, och det är frågan om hur man skall kunna framställa materialet och presentera problematiken på et. sådant sätt att människorna verkligen kan tillgodogöra sig det. Jag har för min del kommit fram till att det är nödvändigt att på något sätt försöka popularisera sättet att skriva i de här frågorna så att människorna verklige1 upplever det som en verklighet som rör dem. Inte minst gäller detta de anzlyser som skall göras av våra framtida säkerhetsproblem. Där har vi naturligtvis all anledning att ge erkännande åt strävanden att förbättra underlaget. Men samtidigt är det mycket viktigt att komma ihåg att de fackmän som sysslar med detta, liksom andra fackmän, har en viss benägenhet att utmejsla sitt språk och göra det för fackfolket så heltäckande som möjligt. Men ofta förloras någonting där i kontakten med den breda allmänheten, och jag tror det är mycket viktigt att detta beaktas. Jag skulle vara tacksam om försvarsmin'stern på något sätt kunde bidra till att vi får fram ett sådant material, och där hoppas jag att inte samma snålhet som i fjol visas. Då hade vi ett anslag som var avsett för att organisationerna skulle få till stånd en försvarsdebatt. Men försvarsministern tyckte det var överflödigt och drog in en detav anslaget. Jag hoppas det blir en annan syn vid det här tillfället så att bildningsförbunden, ungdoms och kvinnoorganisationerna, de fackliga organisationerria osv. skall få möjlighet att utan alltför stora kostnader delta i debatten. Men det finns också ett par andra saker som jag vill ta upp och där jag kanske inte är så uppskattande mot försvarsministern. En fråga som spelat stor roll i debatten här i dag är flygplansfrågan och samhällsekonomin. Per Petersson tyckte att vi socialdemokrater var för otåliga. Kan ni inte ge er till tåls med besked om hur det skall bl? menade han. Ingen från centerpartiet har yttrat sig här i kammaren, men alla de tre borgerliga partierna är ju ansvariga för vad som står skrivet i utskottsbetänkandet. Där läser jag till min förvåning att varken försvarsministern eller de borgerliga ledmöterna i dag har ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma den samhällsekonomiska situationen. Det är det som är orsaken till att man inte i dag tar ställning. I utskottsbetänkandet står ordagrant öljande. ”Utskottet har liksom regeringen inte möjlighet att bedöma om det statsfinansiella läget” — under nästa år alltså — ”kan komma att medge ett positivi beslut beträffande B3LA.” Det rör sig om ett ökat anslag på 350 milj.kr. — det är vi överens om. Men vad skall hända under detta år? Är det något underverk, som man går och väntar på och som skall inträffa unde: de månader som ligger framför oss, tills problemet på nytt skall serveras här i riksdagen? Det sägs att kompletteringspropositionen skall bekantgöras i dag. Jag vet inte vad den innehåller, men jag antar att det där finns en del obehagliga avslöjanden om den svenska ekonomin. Ett faktum är att redan av det material som vi nu har i vår hand, dvs. det som tillhör budgetpropositionen, kan vi klart utläsa att det inte finns ekonomiska möjligheter till den här Försvarspolitiken, 60 förstärkningen av försvarsanslaget, såvida vi inte skall gå utomlands och låna pengar till den. Det är exakt så som Åke Gustavsson antydde i detta sammanhang, att det rådande läget absolut inte inbjuder till en förstärkning av försvaret, dvs. att vi skall höja ambitionsgraden i förhållande till vad som har gällt förut och vad som gäller i dag. Enbart statsskuldräntan uppgår till 9,5 miljarder kronor. Det var en post som var obetydlig under den tid jag var med i regeringen — det rörde sig om några hundra miljoner, kanske 1 miljard eller uppåt 2 miljarder mot slutet. Nu har statsskuldräntan plötsligt blivit en av de verkligt stora posterna. 9,5 miljarder är lika mycket som hela grundskolan och gymnasieskolan kostar. Var säker, herr försvarsminister, att nästa år eller året därpå kommer statsskuldräntan att kosta mer än vad försvaret kostar oss. Den posten kommer att växa under de kommande åren och sluka våra resurser. Det kommer inte att finnas något över för att klara nya satsningar på försvaret. Jag tror att försvarsministern får vara glad, om han så långt som möjligt kan slå vakt om de medel som han fått till sitt förfogande under den kommande femårsperioden. Jag utesluter inte att läget kan vara så allvarligt att man måhända får ta upp försvarskostnaderna till en debatt. Saken är den att vi inte har råd med och inte kommer att få råd med den ambitionshöjning inom det svenska försvaret som B3LA innebär. | Visst skall vi tänka på sysselsättningen, men jag vågar säga att det svenska försvaret när det gäller flygmaterielbeställningar verkligen har presterat mycket för att hålla sysselsättningen uppe. Det är kanske litet sämre med försvarsministerns intresse när det gäller andra områden. Jag vill gärna nu tala om — det kanske inte blir något annat tillfälle till det —att jag blev väldigt besviken när jag lyssnade till en redogörelse i utskottet. Det framgick av den redogörelsen att vi normalt beställer textilier och skor för 60 å 70 milj.kr. till försvaret men att man i år beslutat frysa det anslaget. Större delen av det - anslaget får icke användas. Man har bara fått lov att lägga ut beställningar för 30 miljoner, tror jag att det var, under det här året. Trots att det råder brist på jobb och finns problem inom den sektorn av näringslivet har försvarsministern inte haft någon lust att tänka på den sysselsättningen, vilket jag beklagar. Jag vet inte vad som gör att försvarsministern är så fixerad just vid Saab och möjligheterna att slå vakt om sysselsättningen där och utvecklingsarbete för Saabs ingenjörer. Jag tror att det vore klokt att så snart som möjligt inse att vi inte har råd att öka och inte heller bör öka våra försvarsresurser på det här området. Vi har Viggenprogrammet, och man talar om det precis som om det vore passerat. Men försvarsministern är naturligtvis ändå medveten om, när han står här och talar om nackdelarna med det planet, hur dyrt det är, hur olämpligt det är osv., att vi egentligen bara har hunnit halva vägen i anskaffning av planen och knappt det. Vi har anskaffat attackplan och kanske också spaningsplan, men vi har hela jaktprogrammet framför oss. Jag är inte den som i dag vill stå upp och säga att vi skall döma ut det här planet, att det är passé och att vi skall ha någonting annat. Jag vet nämligen att vi hittills aldrig har kunnat nå hundraprocentig effektivitet för vapen och vapenbärare som skall ha mångsidig användning. Om vi vill bygga ett plan som vi kan ha för attackuppgifter, för jakt osv., tvingas vi göra vissa avsteg från kraven på effektivitet i alla lägen. Jag är inte för rnin del övertygad om att man skall gå in ien diskussion därom på det sätt som försvarsministern gör och säga: Det här är ett plan som är passerat, som ha: hög bränsleförbrukning, som bullrar OSV. Det där får vi dras med. Man har ju bara precis hunnit få ut Viggen på attackförbanden och alltså slutfört det programmet. De planen skall tjäna under åren framöver, och sedan uppkommer frågan vad som skall komma efter detta. BILA-projektet var ett mellanspel som Saab gjorde för att kunna sysselsätta sina ingenjörer. Det har ingenting med vår långsiktiga planering av försvaret att skaffa. Detta är ett faktum. Gör det klart för er, försvarsministern, och avstå från att driva den här frågan på det sätt som ni hittills har gjort. Jag tycker att det är olyckligt för försvarsdebatten att man tar fram ett enstaka problem och sedan låter alltinz kretsa kring detta, att inställningen till ett visst projekt skall anses avgörande för om vi har försvarsvilja eller ej. Det är synnerligen olyckligt! Sådana debatter har förts tidigare, men det är inte minst för det svenska flygvapnet i viss mening beklagligt att den vapengrenen i så hög grad som nu är fallet är knuten till vår egen produktion inom landet. Det var mycket välgörande när chefen för flygvapnet för en tid sedan sade: För oss måste det viktiga vara att vi får ett bra plan, som är anpassat till de behov vi har inom det svenska försvaret. Detta måste för flygvapnet vara den centrala frågan. Jag tror att försvarsministern också skall lära sig att se på de här frågorna på det sättet: att det är effektiviteten i försvaret som är det väsentliga! Det finns många frågor som man kunde ha anledning att ta upp, men låt mig konstatera att intresset för tekniken, för flygplan osv. gör att andra frågor ofta får stå tillbaka. Jag vill inte dölje att jag, när jag kom till försvarsdepartementet, ansåg att det var mycket viktigt att inom denna gren av statsförvaltningen engagera mig för de värnpliktiga och de anställda. Jag beklagar att min efterträdare inte följer upp detta på ett sätt som jag skulle önska att han gjorde. Visst får de värnpliktiga nu en uppräkning med 2 kr., men om vi ser på vad utryckningsbidraget plus dagsersättningen utgör och hur stor uppräkningen är, finner vi att. den är ungefär 8 26. Alla och envar vet att det betyder att de värnpliktiga får leva litet mer inskränkt än förut. De här pengarna kommer inte att räcka till för de kostnadsökningar som har inträffat. Det är möjligt att försvarsministern med sin njugghet kan spara en del pengar, att det kan bli över till en kanonvagn eller någonting sådant av de pengar som sparas på de värnpliktiga. Jag tycker att det borde ha varit en ambition — när den borgerliga majoriteten vill se till att det blir mer pengar till försvaret — att inte behandla de värnpliktiga så pass stramt som man har gjort i den här budgeten. Sedan ställdes det några frågor, och en del av dem har Bengt Gustavsson och även Åke Gustavsson på ett alldeles utmärkt sätt besvarat. Men det är ett Försvarspolitiken, par ting som jag också måste ta upp. Jag skulle på de punkterna också vilja be försvarsministern fundera litet över vad han har sagt. Det ena är försvarsministerns påstående att de betalningsproblem som uppkommit inom armén har samband med stora beställningar som vi gjorde 1975 och 1976. Herr Krönmark menade alltså att de uppkommit under en annan försvarsministers tid. Ta och läs den där rapporten en gång till! Försvarsministern skall då finna att beställningarna fortsatte också sedan vi fått ett regeringsskifte. Därför tycker jag att det är fel att lägga över ansvaret på den som har suttit på stolen förut. Jag har ingenting att skämmas för, och det tror jag inte någon har som sysslat med det här, för mycket av det inträffade har varit helt omöjligt att förutse. I de avtal som skrivs om matcrielleveranser finns latituder hit och dit. När man fått ett förhållande på arbetsmarknaden då företagen haft ett intresse av att snabbt leverera materielen, har man fått litet för mycket på en gång. Men jag tycker inte vi skall våndas över det. Den materiel, som vi skulle ha, finns ju; den har kommit litet för tidigt. Det är egentligen inte något svårt problem. Kanske den bekännelsen skall göras att det ingalunda är första gången som det uppkommit problem som haft med betalningsbemyndigandena att göra. Trots att vi här i landet har ett utvecklat system för beställningsverksamheten är det väldigt svårt att lägga upp det här så att det till alla delar klaffar, när man skall arbeta med planer för kanske sju åtta år framåt. Jag noterar att försvarsministern tog upp endast beställningarna under 1975 och 1976 som förklaring till hur problemen uppkommit. Det andra är att försvarsministern, också för att skydda sig, när det gällde diskussionen om Saab sade att det var ett dåligt avtal som skrevs på 1960 talet; det skulle han inte varit beredd att skriva under. Jag vill egentligen inte ta upp en sådan här debatt, men jag skall ändå något gå in i den. Det faktiska förhållandet är att när vi en gång i tiden byggde upp en flygplansindustri i vårt land skedde det i ett helt annat läge än det vi nu känner. Det har sedan dess skrivits avtal med tioårsintervali. De avtalen har inte en sådan konstruktion att de riktigt passar de nu gällande reglerna för statens upphandling. Men det hör väsentligen samman med att dessa bestämmelser utfärdades senare under 1960-talet, dvs. efter det att avtalet ingicks. Jag skall gärna återkomma till det här, herr Krönmark, för jag ser det som ett problem. Jag trodde inte att det var en fråga som vi skulle lufta i den här debatten, men jag skall gärna ställa upp. Jag är tacksam om just försvarsministern försöker att driva statens intressen mycket hårt när det gäller dessa avtal. Jag är inte övertygad om att man gjort det när det gäller det avtal som skrivits om utvecklingsarbetet av B3LA. Det har litet grand karaktären av ”Borsta mig på ryggen” eller ”Till bröders hjälp” man har skrivit in bestämmelser och förutsättningar som är väldigt lämpliga att ha när försvarsministern skall föra diskussionen och som för Saab är mycket angenäma att ha med i sammanhanget. Låt i varje fall inte det avtalet bilda mönster för fortsättningen! Då blir vi nog en smula förskräckta! Jag kanske kan nöja mig med det som har sagts —-det är så många andra som vill delta i den här debatten. Jag har tyckt att det var väldigt angeläget att sätta in flygplansfrågan i sitt rätta sammanhang. Det är icke en fråga som är avgörande för det svenska försvarets styrka. Det är en parentes i utvecklingen. Det är möjligt att herr Krönmark kan få rätt i att vi har kommit på fel väg när det gäller det flygplansprogra:n vi har, Den debatten hoppas jag att försvarsutredningen tar upp för att sc hur man kan lösa problemen.
Herr talman! Jag vill bara lugna Eric Holmqvist med att jag icke har uttalat någon dödsdom celler något förklenande omdöme om Viggensystemet som sådant. Den tidigare försvarsministern har alldeles rätt i att det bara är halvtid i fråga om huruvida Viggensystemet och Jaktviggen skall gå i produktion. Jag anser att flygplanssystemet är allde:es utomordentligt, i synnerhet som Jaktplanssystem. Men bygger på 1960-talsteknik när det gäller fartprestanda, oljeförbrukning osv., och därför finns. det verkligen skäl att fundera på om man skall gå vidare och utveckla sys:emet. Jag tyckte Eric Holmqvist gjorde sig; skyldig till en litet otäck glidning. Jag har aldrig uttalat mig förklenande om det Viggensystem vi redan har fastställt. Det är fortfarande ett av de bästa flygvapensystemen i världen över huvud taget. Men vad vi diskuterar nu är ju de flygplan vi skall ha inemot år 2000, och då har vi andra krav i olika avseenden. En annan sak som gör mig litet beklämd är när min företrädare som försvarsminister säger att detta med BLA äratt höja ambitionerna, och det är inte förenligt med dagens situation. Det är ju tvärtom så, Eric Holmqvist, att B3LA innebär att vi skaffar oss förutsättningar för en ambitionssänkning när vi går över till ett plan med underlju dshastighet och med utomordentliga: prestanda inom vissa sektorer, men som när det gäller vapensystemet är specialiserat. Det innebär att vi anpassar oss till det som Eric Holmqvist antydde — och den uppfattningen delar jag - nämligen att vi kommer att leva i en ansträngd ekonomisk miljö för avsevärd tid framöver. Och då är B3JLA projektet ett sätt att anpassa sig. Vad är alternativet? Det är att gå ut och köpa, och vi vet att det i dag inte finns några billiga flygplan att köpa utemlands. De är minst lika dyra, om inte betydligt dyrare. Använd därför i fortsättningen inte beteckningen ambitionshöjning, för det är det faktiskt ine. Företrädarna för flyget som deltar i den debatten, och som är mera fack män än både Eric Holmqvist och jag, säger entydigt att det är en specialisering på låg nivå. Det är ingen ambitionshöjning, utan en sänkning. Sedan säger Eric Holmqvist att han få sin tid engagerade sig för de anställda och för de värnpliktiga, och det kan jag verifiera. Jag har också efter bästa förmåga försökt göra det. När det gäller de försvarsanställda har jag inte mött Försvarspolitiken, någon aversion utan vi har kunnat diskutera oss fram till gemensamma lösningar under mycket goda förhållanden. Jag försöker också åstadkomma så goda förhållanden som möjligt för de värnpliktiga. Jag vet inte hur Eric Holmqvist hade det under sin tid som statsråd — det är möjligt att han kunde gå till dåvarande finansdepartementet och säga ”jag skall ha de och de pengarna”, och så fick Eric Holmqvist det. Det verkade inte så på den tiden, men det kanske var det. Jag är ialla fall tvingad att leva under de ekonomiska realiteterna. Det fanns här ett visst ekonomiskt utrymme för standardhöjning, och vi fördelade de pengarna på eu som vi tyckte vettigt sätt, efter kontakter med den värnpliktiga arbetsgruppen. Jag skulle också uppskatta om vi hade pengar så att vi kunde ge mera. Ni vill ju ha ytterligare 22 milj.kr., men det skall tas inom ramen. Det innebär — det går inte att komma ifrån, Eric Holmqvist — att för det kommande budgetåret skall de 22 miljonerna tas in på driften i övrigt. Var skall man ta det? Det innebär, som jag har sagt så många gånger förut, att man ökar avgångarna, och det tycker jag inte man skall göra. Annars slår det på materielbeställningarna, och då får vi problem hos Bengt Gustavsson i Eskilstuna och på sådana orter där industribeställningarna betyder rätt mycket för sysselsättningen, vilket ju Eric Holmqvist om någon verkligen har förståelse för. När det gäller talet om att vårt förslag innebär att det skulle kunna bli pengar Över till någon kanonvagn trodde jag att vi två försvarsministrar emellan inte skulle behöva föra en debatt med slagord. Eric Holmqvist vet mycket väl att detta inte ger vare sig en kanonvagn eller någonting annat. Eftersom vi båda känner till de verkliga förhållandena tycker jag som sagt att vi inte bör använda den debattekniken. Sedan skall jag göra ett medgivande — det gick tidigare litet för snabbt — när det gäller arméns likviditetssituation. Det är riktigt att jag skulle ha kunnat plussa på 1975, 1976 och 1977. Även jag är beredd att ta mitt ansvar för att planeringarna var för optimistiska. Vid den översyn vi gjort har det framkommit att man i och för sig inte har brutit mot bestämmelserna. Vi kommer emellertid att utfärda tilläggsbestämmelser som jag hoppas skall medföra att vi i fortsättningen skall slippa sådana här överraskningar. Det är svårt med den teknik vi har med bemyndigandeförfarande och betalning. Men i motsats till min företrädare vill jag säga att det inte är så svårt att man inte kan hålla kontroll över det hela. Jag vill betona att man tidigare faktiskt haft kontroll över beställningar både inom huvudavdelningen flygmateriel och i viss mån även inom huvudavdelningen marinmateriel. Tillämpar vi bara rätt teknik, skall vi kunna kontrollera dessa förhållanden. När det gäller frågan om avtal osv. har vi ju haft förhandlingar med Saab om ett nytt huvudavtal. De påbörjades redan under Eric Holmqvvists tid, och han känner väl till detta. Den nuvarande regeringen har inte godkänt något huvudavtal. Jag kan bara konstatera att det tidigare huvudavtalet var förmånligt, framför allt därför att det inte innebar någon ränteneutralitet. Det är möjligt att man i det dåvarande ekonomiska läget inte behövde vara återhållsam, men för mig är det helt otänkbart att vi skulle kunna ge en leverantör så förmånliga kapitalvillkor som man hade tidigare. Om B3LA-avtalet, som —- märk väl — är upprättat mellan försvarets materielverk och Saab-Scania, säger Eric Holmqvist att detta påminner om "Borsta mig på ryggen”. Vad menar herr Holmqvist med det? Det måste väl i klartext innebära att Eric Holmqvist. menar att det finns ämbetsmän i materielverket som icke handhar sina uppgifter med den oväld som vi kräver. Uttrycket borsta mig på ryggen har sedan åtskilliga år tillbaka en viss innebörd, som vi båda känner till. Är det detta herr Holmqvist menar så vill Jag bara säga till honom: Fram med papperen på bordet! I så falt skall den nuvarande försvarsministern inte sinka med att vidta åtgärder.
Herr talman! Jag noterar att försvarsministern på väsentliga punkter tagit tillbaka vad han tidigare sade, eller i varje fall lagt det till rätta. På dessa punkter har jag alltså inga invändningar att göra. Han säger att han delar ansvaret för att det kan ha lagts ut för många beställningar. Jag har för min del också reducerat denna fråga till vad den är värd. Jag tycker inte att det är detta vi skall tvista om. Det väsentliga är att vi får materiel. I vilken takt pengarna kommer fram är visserligen i och för sig viktigt, men det är dock i sammanhanget av underordnad betycelse. Sedan tycker jag att det sista försvarsministern sade var att ta till i överkant. Tydligen tycker försvarsministern att hans argumentering är svag, och därför griper han till överord. Jag brukar inte: använda slagord, och jag tycker inte heller att jag har gjort det i den här debatten. Den som så vill kan naturligtvis missförstå mig när jag använde det lite Ickfulla uttrycket ”Borsta mig på ryggen”. Herr Krönmark gör gällande att jag därmed skulle ha riktat beskyllningar mot tjänstemän i materielverket. Den uppfattningen kan ingen som läser protokollet få. Där står vad jag har sagt, att det passar såväl regeringen som företagen. Det är alltså fråga om två andra intressenter än de tjänstemän som kan ha undertecknat det här avtalet. Jag vågar stå fast vid milt påstående att det finns underliga inslag i detta avtal. Visst kan vi tvista om hur vi skall s2 på BILA, men alla skall vara på det klara med att denna fråga inte hade uppkommit om det inte förhållit sig så att vi kunnat nyttja våra flygplan under längre tid än vad man från början räknade med. För några år sedan fann man att deras livslängd kunde ökas påtagligt. Nu kan vi ha ett flygplan i tjänst under kanske tio år, medan tidigare utgångspunkten var fem till sex år. När planens livslängd var fem till sex år flyttade man över folk från utveckl ngsarbetet på ett jaktplan till nästa attackplan. Men nu uppstår det ett vakuum genom att planen kan användas under längre tid. När vi från början diskuterade BILA kom man fram till att det var för tidigt att ta ställning till hur det attackplan skulle se ut, som så småningom skulle ersätta det attack plan Viggen som just nu har levererats färdigt. Om vi inte skall försitta chansen att ta vara på nyheter, får vi inte vara för tidigt ute med utvecklingsarbetet. Det som har kommit in i bilden är— jag tvekar inte att säga det — en ambitionshöjning i förhållande till de resurser vi har i dag. Försvarspolitiken,
Herr talman! Det är underliga inslag i detta avtal, säger Eric Holmqvist. I ett fall kan jag ge honom rätt, nämligen att industrin själv har tvingats satsa pengar på utveckling. Näringslivet i övrigt har ju svarat för utvecklingskost området har det varit så att staten tidigare helt har svarat för utvecklingskostnaderna. Nu har vi för första gången, vilket var villkoret för att vi skulle gå på linjen med handlingsfrihet, låtit företagen själva ställa upp och svara för utvecklingskostnaderna. Jag skall gärna erkänna att jag har deltagit i samtal och förhandlingar därom med företagen och kommit fram till det. Företagen har faktiskt inte upplevt det som att vi borstar varandra på ryggen, därför att de känner en stark press från statsmakternas sida när det gäller att svara för utvecklingskostnaderna. Det är riktigt, som Eric Holmqvist säger, att livslängden på flygplanen har ökat. Det kan ha sitt intresse när det gäller tillgången på betalningsmedel och i vilken takt — för att ta det hypotetiska fallet - B3LA skall beställas och Icvereras. Eric Holmqvist varnade för att man var för tidigt ute med utvecklingsarbetet. Ja, det är en strategisk bedömning som måste göras i alla lägen, precis som en biltillverkare måste göra. Har han fått en idé om en ny modell med tekniska förbättringar, så frågar han sig om han skall ta chansen att komma först och kamma hem pengarna men samtidigt utsätta sig för risken av ett bakslag, elier om han skall vänta och låta andra betala lärpengarna. Då kanske han finner att det inte går att göra några stora vinster. Den beskrivningen är inte direkt analog med vad som gäller här, men jag tror nog, Eric Holmqvist, att om man går på en viss linje så gäller det att gå fram så snabbt som möjligt i fråga om teknologisk utveckling. Det ger oss nämligen eventuellt möjligheter att gå ut på den internationella marknaden. Framför allt — det är svårt att kvantifiera det hela — når man i alla fall vissa spinn-off-effekter i fråga om teknisk utveckling. Gör vi så här, förs de spinn-off-effekterna ut till svenskt näringsliv i övrigt i fråga om teknisk utveckling. Vi har i dagens situation faktiskt inte tid att vänta på någonting. Här måste vi verkligen på alla sätt se till att vi ökar vår tekniska konkurrensförmåga inom alla branscher. Jag håller med om att B3LA-frågan givetvis är en stor fråga, men jag tycker nog ändå att den dominerar försvarsdebatten litet oförtjänt mycket. Den är viktig för försvaret, men tyvärr har det blivit så i den allmänna debatten att denna fråga liksom skärmar av en hel del andra frågor, som är minst lika betydelsefulla. Låt mig avrunda med att säga att jag uppskattar att vi tydligen i alla fall har en stor samsyn. Det framgick av Eric Holmqvists kommentarer till direktiven till totalförsvarsutredningen. Jag vill bara upprepa min tidigare uttalade förhoppning att vi skall kunna föra en dialog med sakskäl. De absolut riktiga lösningarna kanske ingen av oss sitter inne med, utan vi måste få fram dem genom en dialog. Kan vi göra det med utgångspunkt i fakta och utan partitaktiska bindningar, tror jag att vi också såsom politiker i längden vinner respekt för ett sådant förfarande.
Herr talman! Mitt starka understrykande av personalfrågorna och omsorgen om de värnpliktiga beror på att jag har den mycket bestämda uppfattningen att den sidan aldrig får försummas, om vi skall kunna ha ett försvar som bärs upp av folket. Materielen kommer och går, och diskussionen rör sig kring olika tekniska hjälpmedel som vi använder oss av. Men det väsentliga och bestående är försvarsorganisationen — låt vara att det förs in nya generationer i den. Det är oerhört viktigt att vi satsar på att göra människorna motiverade för detta försvar. Från den synpunkten är jag således väldigt betänksam mot att ta upp en alltför stark debatt om enstaka tekniska komponenter i vårt försvar. De skall reduceras till den betydelse de ändå har i detta sammanhang. Jag vill gärna säga att det naturligtvis är en viss framgång, om försvarsministern har fått Saab att för en gångs skull — kanske för första gången — självt betala pengar till ett utvecklingsarbete. Det är egentligen det normala förhållandet inom andra industrier. Så gäller t.ex. för Bofors, som självt har tagit mycket stor del av riskerna i samband med utvecklingsarbete. I så måtto är det således ett framsteg. Men å andra sidan har detta fått kombineras med så mycket annat. Jag undrar om det är så lyckligt för oss att vi bundit oss för vissa priser och samtidigt erkänt att de priserna inte kan gälla annat än under viSSa givna förutsättningar. Trots den lilla framgång det skulle kunna innebära har man anledning ställa frågan: Varifrån kommer de 90 milj.kr.? Vem har bidragit med dem? Det är ärdå inte omöjligt att allt får betalas ur samma ficka i sista omgången.

Vt känner igen de här resonemarigen om nedrustning. De fördes av Z. Höglund under tiden före första världskriget. Han gick ju väldigt långt: ”Inte en man, inte ett öre till försvaret" De återkom under tiden mellan första och andra världsk rigen, när socialdemokratiska motionärer i stället för försvaret ville ha ”en polismässigt o”ganiserad, socialt betonad ordningsmakt, en riksordningskår”. | Nu är det Maj Britt Theorin som driver den socialdemokratiska nedrustningspolitiken hårt, och hon tycker sig få gehör för detta från sina partikamrater. Det säger hon i Femina. Och man kan ju tolka det så när man ser vad reservanterna i utskottet skriver — det har tidigare citerats av utskottets ordförande: ”De svenska ansträngningarna för att främja nedrustning och avspänning i världen inger verkligt förtroende endast om de förenas med cen begränsning av våra egna försvarskostnader.” Försvarspolitiken, Tror man på det här eller är det bara vackra ord? Tror man sig verkligen kunna påverka Sovjet eller NATO till nedrustning genom att ge det svenska försvaret mindre pengar så att det inte kan lösa sina uppgifter? Vad skulle i så fall den danska nedrustningen på 1930-talet ha haft för betydelse för Hitlers upprustning i Tyskland? Är det inte i stället så att svenskt försvar på en tillräckligt hög nivå bidrar till stabiliteten och avspänningen i Norden? Jag tror att det resonemanget är långt mer realistiskt än det resonemang som socialdemokraterna för när det gäller nedrustningen. Försvarspolitik är hård realpolitik. När allt kommer omkring, är det till slut styrkan i vårt försvar mer än våra ärliga blå ögon som är avgörande för om vårt försvar kommer att lösa de uppgifter som vi ställer det inför i ett eventuellt krig. Alla bejakar vi i och för sig nedrustningssträvandena, och alldeles särskilt bejakar vi dem om de kunde ge resultat hos stormakterna. Men vi kan inte dölja svagheterna i vårt försvar med yviga ord om nedrustning. Herr talman! Låt mig få referera till äldre riksdagsprotokoll: ”Rikets stridskrafter måste organiseras så att de blir effektiva. Men försvaret får inte vara ckonomiskt betungande. Det skall vara billigt. Rikets ekonomi möjliggör ej någon ökning av försvarsanslagen. —-- Om riket blir utsatt för anfall bör dock kraftfullt motstånd kunna bjudas. En allmän folkbeväpning syns vara vägen att lösa försvarsfrågan. Flottan bör bestå av lätta fartyg, som kan byggas snabbt.” Det här sade man i riksdagen år 1823. Jag tycker mig känna igen mycket av dagens debatt: billigt men effektivt. Så vill vi i och för sig ha det allihop. Men hur löser vi den frågan? Socialdemokraterna upprepar i år sina yrkanden om minskade anslag till försvaret. Man begär minskningar av anslagen som sammantaget under en femårsperiod uppgår till nära två miljarder jämfört med regeringens förslag. Då är det att märka att regeringens anslagsramar knappt ger utrymme för ÖB:s s.k. B-alternativ. Det alternativet innebar enligt ÖB:s beskrivning en fortsatt reducering av försvarsmaktens styrka och effekt även efter 1982 — reduceringar av antalet brigader inom armén, ytattackflottiljer och u-båtar inom marinen samt attack och jaktdivisioner inom flygvapnet. Reduceringar, fortsatta reduceringar. Då kan man fråga: Hur tänker sig socialdemokraterna det militära försvarets fortsatta utveckling på den ännu lägre nivån med de ännu lägre anslagsramarna? Frågan har ställts tidigare här i dag. Ja, man talar om ett folkförsvar, där man blir mindre beroende av kostnadskrävande vapensystem. Vad är det för vapensystem och teknologisk utveckling man vill ta bort? Är det flygets alltmer tekniska förvarningssystem? Är det robotar med målsökningsanordningar? Är det attackflyget som skall minskas? I det senare fallet har vi ju hört vad man anser när det gäller B3LA -— där vet vi var socialdemokratin står. Är det jaktflyget eller ubåtsvapnet som skall få ännu färre enheter än enligt den planering som är på gång? Skall vi i fortsättningen avstå från våra möjligheter att utnyttja oss omgivande farvatten och luftrummet för försvarsinsatser? Det blir ju Kan vi upprätthålla försvarets huvuduppgifter som fredsbevarande i. en Onsdagen den sådan situation med sådana anslagsramar? ÖB har gjort en bedömning av en 26 april 1978 anslagsnivå som kallas C-nivån, och socialdemokraternas förslag motsvarar i stort sett det alternativet. Där säger ÖB att den nivån skulle leda till konsekvenser för krigsorganisation, personal och försvarsindustri som innebär att på sikt försvarsmakten inte längre kan vara krigsavhållande mot sannolika angreppsfall som kan inträffa i en situation i Europa som i stort överensstämmer med dagens. Alltför låga anslag till försvaret, som omöjliggör ett fullföljande av de uppgifter som vi från riksdagen har lagt på försvaret, kommer att minska trovärdigheten i våra försvarsansträngningar, kanske i en sådan omfattning att försvarsviljan påverkas negativt. Då kommer vi in i en ond cirkel. Minskade försvarsanslag ger mindre benägenhet att satsa pengar på försvaret, och då minskar man ännu mer i trovärdighet osv. i fortsättningen. Nu säger någon: 300-350 miljoner per år, vad är det för någonting att bråka om på ett anslag på nära 12 miljarder? Det är ju ingen skillnad, säger kanske vpk, apk och Maj Britt Theorin. Ni är ju överens, regering och opposition — det är bara felräkningspengar, menar man. Ja, alla som har sysslat med försvarsplanering vet att så mycket pengar är bundna att 300 miljoner i fritt utrymme för att t.ex. köpa utrustning, modern materiel, är mycket betydande summor. Försvarsministern vädjade i sitt anförande till förre försvarsministern Holmqvist och talade om samstämmighet i grunden, och det är bra. Jag tror det är bra, herr talman, med en värdegemenskap i stort när det gäller försvaret, men den värdegemenskapen borde enligt min mening ligga på en högre nivå än socialdemokraterna föreslår.

Herr talman! Försvarsministern tog ett gammall slitet och oriktigt uttryck i sin mun i ett replikskifte med Oswald Söderqvist. Han talade om de fyra demokratiska partierna och räknade där in sitt eget moderata parti. Det moderata partiet, jämställt med bolagshögern, är i förhållande till de andra partierna i den här riksdagen verkligen ute på hal is när det gäller demokraltifrågor. Det är bolagshögern som slåss mot arbetarnas och tjänstemännens demokratiska fri och rättigheter på arbetsplatserna. Det var inom högern som Hitlerförespråkarna fanns under andra världskriget. Moderaterna var alltid de främsta motståndarna till att vänsterpartiet kommunisterna — ett av riksdagen i allmänna val utsett parti — skulle få medverka i bl.a. försvarsutskottets arbete. I den nuvarande riksdagen är det bl.a. moderaterna som utestänger vpk från arbetet i alla riksdagens utskott. Det är tydligen detta som Eric Krönmark menar med demokrati. Eric Krönmarks uttalande i det här sammanhanget betecknar jag som ctt uttalande av en försvarsminister, beträffande vilken tilltron när det gäller demokratin verkligen kan ifrågasättas. 69 Det finns likheter mellan kampen för de värnpliktigas rätt till facklig organisering och den kamp som den svenska arbetarklassen förde för sin rätt till facklig organisering. Argumenten och motståndarna är i stort desamma. Den militära statsapparaten har till uppgift att försvara klassherraväldet — den har till uppgift att försvara det nuvarande samhället mot arbetarklassen och dess intressen. Det finns ett otal exempel på detta. Det är inte bara i Ådalen 1931, då militärapparaten sattes in för att skydda kapitalisternas intressen mot demonstrerande arbetare, som detta organ har ställts upp för försvar av utsugningen. Den militära apparaten har fortfarande till uppgift att kunna sättas in mot strejkande arbetare och tjänstemän. Vid s.k. vilda strejker har permissioner dragits in och militära förband och militärpolis lagts i beredskap. Fortfarande tränas militärpolis i konsten att slå ner demonstrationståg och uppror. Vid försvarsövningar spelar man med lägen där progressiva krafter i Sverige ingår som en del att bekämpa. Militär kan fortfarande enligt lag sättas in mot strejkande arbetare. En armé måste uppträda enhetligt och disciplinerat. För den skull behöver den inte vara odemokratisk. Om soldaterna slåss i eget och gemensamt intresse är en demokratisk armé överlägsen en som undertrycker initiativ och diskussion. När soldaterna däremot tvingas att slåss för kapitalet, har krigsmaktens ledning inget intresse av att soldaterna lägger sig i och diskuterar dess beslut och order. Soldaten skall lyda. Krigsmaktens odemokratiska uppbyggnad har till syfte att lära arbetaren i uniform att lyda borgarnas order. Kommer kommandot, skall den värnpliktige vara redo att rikta mynningen mot sina klassbröder. Det är för att ytterligare garantera en krigsmakt, lojal mot det borgerliga samhället, som de värnpliktiga i dag är utsatta för kadaverdisciplin, rättsligt godtycke, oreglerad arbetstid och godtycklig sjukvård. Det är också därför de värnpliktiga inte har något arbetarskydd och sätts i en ekonomiskt ohållbar situation, det är därför de förvägras demokratiska fri och rättigheter och det är därför uppbyggandet av en facklig organisation för de värnpliktiga motarbetas så hårt. Det finns starka skäl att ägna frågan om demokratiska fri och rättigheter inom krigsmakten ökad uppmärksamhet. Det militära systemet har alltid karakteriserals av en auktoritär inställning, inriktad på att tvinga folk att lyda order. I bakgrunden har alltid funnits bestraffning eller hot om bestraffning som påtryckningsmedel. Detta har befrämjat en uppdelning inom systemet i styrande och styrda, som inte har någon motsvarighet inom något annat samhällsområde. Det är följaktligen ingen slump att militärapparaten har varit — och är — säte och grogrund för konservativa och reaktionära värderingar, sådana som att det är riktigt att dela upp människor i överhet och undersåtar. Dessa inställningar och värderingar finns fortfarande i stor utsträckning representerade inom den svenska officerskåren och tar sig uttryck i översittarmentalitet mot dem som anses underordnade och i ett segt motstånd mot alla åtgärder som vill reformera systemet. Detta har medfört att demokratiseringen inom försvaret släpar efter i förhållande till utvecklingen i samhället i övrigt. Det bästa sättet att bryta den otidsenliga och odemokratiska struktur det här är fråga om är att ge större inflytande åt dem som befinner sig i botten av beslutspyramiden, dvs. de värnpliktiga. De värnpliktiga, vilkas majoritet är arbetare, tjänstemän eller arbetslösa, är den bästa försäkringen mot att krigsmakten inte används mot folket. Sedan andra världskriget har militärdiktature? drabbat mer än 50 länder. I dag lever ca 800 miljoner människor under militär och polisdiktatur. Ingripandena i övriga delar av världen är oräkneliga.

De värnpliktiga och folk majoriteten har inga motstridiga intressen och har således inte under några förhållanden något intresse av att den allmänna värnplikten inskränks. Följdriktigt har folk majoriteten inte heller något emot att de värnpliktigas fri och rättigheter utökas. Värnpliktiga fackföreningar kommer aldrig att föra en politik som går emot de breda folklagrens intresse. De kan däremot föra en politik och driva igenom åtgärder som går emot militärledningens intresse. Detta är, mot bakgrund av vad som sagts tidigare om den militära hierarkin, inte bara nödvändigt utan också önskvärt. Utskottets argument mot en värnpliktsfacklig organisation med förhandlings och stridsrätt är slag i tomma luften. Dess argument har slagits sönder av den verklighet som rått de senaste 13 åren. Det är nämligen under dessa år som befälen haft förhandlingsrätt. Jag har dock inte kunnat finna att militärapparaten som sådan har rasat samman för detta. Argumenten mot befälens fackliga rättigheter var precis desamma som de som nu anförs mot de värnpliktigas rätt till facklig organisering. Utskottet skriver: ”Sådan organisation kan dock av olika skäl inte tillerkännas den förhandlingsrätt som gäller för arbetsmärknadens parter.” Jag måste ställa frågan till utskottet vilka skäl som skulle omöjliggöra detta. Ett uttalande i suddiga ordalag, utan att på ett enda sätt konkretisera vad som avses, är inte godtagbart som argument emot de värnpliktigas demokratiska fri och rättigheter. En fackförening är inget självändamål. Den är ingen utvidgning av nämndsystemet och inte enbart en institution för förhandlingar. Den är framför allt en organisation som kämrar för att förankra och genomföra krav som ställts av dess medlemmar och so:n formulerats på dess kongresser. Som en del av arbetarrörelsen kan den som yttersta mål på detta område inte ha annat än åstadkommandet av ett deriokratiskt folkförsvar. Ett system för lokalt självbestämrm.ande bygger bäst på luckarepresentationssystemet. Det är mest fördelaktigt när det gäller kontakten mellan de värnpliktiga och deras representanter i kompanirådet. Värnpliktsfackens roll i detta uppbyggnadsarbete är framför allt att ta till vara de värnpliktigas bestämmanderätt i sådana frågor som mest angår de värnpliktiga. Målet är uppbyggandet av ett demokratiskt beslutssystem i stället för dagens hierarkiska och auktoritära apparat. Man måste göra klart att de fackliga rättigheterna är ett medel för att uppnå bestämmanderätten och Försvarspolitiken, inte något som kan ersättas med att viss bestämmanderätt ges t.ex. till förbandsnämnderna. Ungefär samma argument används mot vårt och de värnpliktigas krav på reglerad arbetstid för värnpliktiga. I dag är det en rekommenderad arbetsvecka på 48 timmar. Befälen kan alltså kommendera ut de värnpliktiga till tjänstgöring när som helst och hur som helst under dygnet. Dessutom, alltså utanför de 48 timmarna, tillkommer vakt och beredskap m.m. Argumenten att tiden för värnplikten måste förlängas, om det blev en reglerad arbetstid på 40 timmar, är likaväl ett slag i luften. Det skulle däremot kräva en bättre planering av utbildningstiden, och det skulle f. ö. också tjäna flera syften. Vi kräver att de värnpliktiga skall ha en reglerad arbetstid på 40 timmar där kompensationsledighet för vakt, beredskap och övningar ingår. De ekonomiska villkoren behöver dessutom en ordentlig lyftning. Den värnpliktiga ungdomen har alltid levt — och gör så än i dag - under knappa ekonomiska förhållanden. Värnpliktstjänstgöringen innebär ett stort ekonomiskt avbräck. Utvecklingen av dagpenningen har på de senaste åren släpat efter väsentligt. De stora prisökningarna har ytterligare urholkat det redan lilla bidrag som dagpenningen utgör. Den föreslagna höjningen från 12 till 14 kr. är nästan en skymf mot de värnpliktiga. De dåliga ekonomiska villkoren motverkar införandet av ständiga nattpermissioner. Pengarna räcker inte till för övernattningar utanför kasernerna. Vi ställer kraven om rejäla höjningar av de värnpliktigas ekonomiska situation. Detsamma gäller även utryckningsbidraget. Vi ställer där förslaget om en höjning till 1 500 kr. Utskottet gör något av en baklängesvolt när den avslår yrkandet om fria resor. Samtidigt som den ställer sig bakom att resesystemet ytterligare behöver utvecklas ställer man sig avvaktande ytterligare ett år med motivet att det pågår en utredning inom departementet. Men hur länge skall de värnpliktiga behöva vänta”? Detta är ett gammalt krav, och det verkar som om det så skulle få förbli för ett bra tag framöver med utskottets inställning.

Herr talman! Herr Franzén refererade ur utskottets betänkande och angav vad vi hade svarat på vpk-motionen 326, där det talas om att de värnpliktiga skall bilda fackförening och ha rätt att förhandla och vidta stridsåtgärder. Jag vill här till protokollet läsa in vad vi verkligen säger och inte bara det stympade citat som herr Franzén angav: ”Värnpliktiga har självfallet rätt att bilda föreningar av olika slag, också föreningar som syftar till att tillvarata de värnpliktigas intressen. Sådan organisation kan dock av olika skäl inte tillerkännas den förhandlingsrätt som gäller för arbetsmarknadens parter.” Sedan påpekar vi också att formerne. för de värnpliktigas inflytande f. n. är föremål för en utredning inom värn pliktsinflytandekommittén. Vad gäller det för olika skäl? Ja, värnplikt är ju ingen anställning. Det är en fråga om utbildning. Ett annat skäl är att värnpliktsutbildning fullgörs på grund av en pliktlag. När herr Franzén som nästa talare för vpk tagit till orda, hade jag förväntat att herr Franzén också skulle tala om hur han avser att klara minskningen på 2 900 milj.kr., som vpk anser att försvaret skall spara in redan från 1 juli. Jag tror att det är väsentligt att få svar på den frågan.

Herr talman! Per Petersson sade att det inte är fråga om någon anställning. Nej, sannerligen inte. Däremot är det en tvingande nödvändighet. Det är fråga om en fackförening med förhandlingsrätt och stridsrätt. Även i diskussionerna i mitten av 1960-talet om att befälen skulle få förhandlingsrätt, andra demokratiska rättigheter samt en ökad möjlighet att vidta fackliga åtgärder, framfördes dessa argument. Det skulle rasera det militära systemet, och det skulle inte fungera i utbildningshänscende. Man föreställde sig att det pågick krig varje dag här i landet och att man skulle kunna kringgå tjänstgöringsplikten genom att lägga in någon form av veto. Alla de argument som vi känner igen från den tiden återkommer här. F mitt inledningsanförande sade jag: att meningen inte är att fackföreningen skall vara ett självändamål. Det är inte fråga om någon utvidgning av något nämndsystem, där de värnpliktiga sitter tillsammans med befälen och tycker i olika frågor, vilken färg det skall vara på gardiner eller på toalettpappersrullar osv. på förbandet. Det gäller för de värnpliktiga att få en organisation, som tar vara på deras intressen — också såsom komna ur arbetarklassen. Per Petersson tog upp pliktlager. Vad innebär denna lag om allmän värnplikt? Innebär den att de värnpliktiga måste acceptera vilka sociala och ekonomiska förhållanden som helst" Innebär den att de värnpliktiga måste lyda order om tjänstgöring såsom strejkbrytare eller såsom upprätthållare av allmän ordning? De som förnekar ce värnpliktigas rätt att vägra i sådana sammanhang, erkänner att de ser militärapparaten såsom ett medel, som vid yttersta behov kan användas också mot det egna folket.

Herr talman! Pliktlagen innebär att de som tjänstgör enligt denna lag är bundna av de bestämmelser som fastställts av Sveriges riksdag. Sedan, herr Franzén, hur var det med de 2 900 milj.kr. som ni ville spara in från den I juli? Kan jag inte få ett svar på den frågan, nödgas jag säga att er motion är demonstralionspolitik och inget inlägg i en seriös debatt om Sveriges försvar. Försvarspolitiken,
Herr talman! Per Peterssons uttryck att vårt alternativ inte är seriöst får naturligtvis stå för honom själv. Vi kräver en minskning av de höga försvarskostnaderna utifrån vetskapen att det finns ett oherrans slöseri inom den militära apparaten. Det kanske var många år sedan herr Petersson gjorde lumpen, men för mig var det inte så länge sedan. Där upplever man hur det slösas med materiel på sådant sätt att om det skulle ske på den civila marknaden så skulle det vara närmast kaos på arbetsplatserna. Dessa 2,9 miljarder är kanske enligt herr Peterssons uppfattning en hög summa. Men med vetskapen om just slöseriet inom militärapparaten — jag har själv bevittnat hur tonvis med armeringsjärn slängts i vattnet bara därför att de inte skulle få finnas kvar — kan man konstatera att det finns massor med pengar att spara in på den här delen. Vi har diskuterat frågan om flyg och B3LA osv. Men vi kan gott ställa undan de bevingade farkosterna i hangarerna, så spar vi snabbt in resten av de pengar som behövs.